Fru talman! Karl-Göran Biörsmark talar, som vanligt, mycket bra och nyanserat. Det är utmärkt att han påminner oss -- vi är ju alla mycket medvetna om den saken, men det bör sägas i en sådan här debatt -- om att detta med bistånd är svårt. Men Karl-Göran Biörsmark fortsätter med att kräva ytterligare resurser. Jag tycker att det är märkligt. Vi vet ju att det brister i fråga om SIDAs förmåga för närvarande att genomföra projekten på ett fullt tillfredsställande sätt, dvs. att göra biståndet tillräckligt effektivt -- detta sagt med tanke på att det dessutom blir reservationer med nuvarande anslag. Detta tycker jag alltså är mycket märkligt. Ja, vi föreslår öppet en nedtrappning av biståndet när det gäller länder med diktatur, länder där brott begås mot de mänskliga rättigheterna. Vi menar att det inte går att komma till rätta med sådana länder på något annat sätt. Vidare anser vi att det verkligen är fel att stödja en diktator. Därför är det mycket märkligt att Karl-Göran Biörsmark och folkpartiet så entydigt stöttar framlagda förslag om att göra Uganda till ett programland. Hur kan ni skriva och tala om kravet på demokrati, om detta med en flerpartistat, om fri marknadsekonomi och om respekten för de mänskliga rättigheter samtidigt som ni vill vara med om att göra Uganda till ett programland och t.o.m. plussa på anslaget i fråga med 10 milj.kr.? Sedan vill jag påminna om att vi ännu inte vet hur det kommer att bli med Angola. Vi har visserligen alla fått besked i dag om den aktuella uppgörelsen. Men en liknande uppgörelse träffades ju för två år sedan, och därav blev ingenting. Vi får nog avvakta litet. Vi får alltså innerligt hoppas att det här kommer att göra Angola till ett mera demokratiskt och fredligt land.
Fru talman! Jag är övertygad om att Alf Wennerfors, jag och övriga här i kammaren är intresserade av och även har en gemensam målsättning, nämligen att vi när det gäller de länder som vi diskuterar skall få se en demokratisk utveckling, att man har respekt för de mänskliga rättigheterna och att yttrandefrihet får råda. Medlen för att nå dithän kan variera något. Moderaterna säger att detta mål bäst kan uppnås genom att biståndet minskas med 1 miljard. Men det är inte bara så, att nedskärningar görs beträffande vissa länder och att pengar då kan gå till vissa andra. Så är det alltså inte. Vad som gäller är en total nedskärning om 10 %. Sedan är det viktigt att vi inte får dubbla signaler från Uganda. Jag har själv haft tillfälle att besöka Uganda och att resa omkring i det landet. Jag har då resonerat med regeringsledamöter, som har sin syn på dessa saker och sina problem att brottas med. Vidare har jag haft tillfälle att träffa företrädare för oppositionen -- som i Uganda, liksom är fallet i andra biståndsländer, jobbar under svåra betingelser. Men om man ser till Ugandas utveckling under perioden från Idi Amins tid och framåt, finner man att det onekligen är så, att det i dag finns ett visst hopp med tanke på den besättning som regeringen i landet i dag har. Det är min bedömning. Många av regeringsledamöterna har för övrigt fått utbildning här i Sverige och har även studerat vid svenska universitet. Jag träffade landets justitieminister så sent som för 14 dagar sedan. Man försvarar de mänskliga rättigheterna och jobbar med dessa saker. Men flyktingar strömmar obehindrat in i landet från grannländerna. Dessutom har landet varit så gott som bankrutt. Det är alltså klart att det finns bekymmer. Visst kan överträdelser förekomma. Ja, jag är säker på att så sker. Men detta, tycker jag, får inte dölja landets utvecklingsmöjligheter. Därför tycker jag att det vore att ge fel signal att nu säga att vi drar in vårt stöd till landet. I och för sig gör ju inte moderaterna heller det. Ni moderater vill ju också ge 110 miljoner till Uganda, även om ni inte vill se Uganda som ett programland. Jag menar alltså att de här pengarna är värdefulla och att de kan vara ett medel för att stötta den regim som i dag verkar i landet. Tar vi inte den här chansen nu, finns risken att Uganda glider tillbaka igen. Kanske får man då en regim av Idi Amins typ, och det vore etter värre.
Fru talman! Av det senaste inlägget, som innehöll många budskap, framgår helt klart att Karl-Göran Biörsmark är mycket medveten om vad som händer i Uganda just nu och som sammanfaller med det som Magnus Brohult rapporterar i dag i en artikel på kultursidorna i Svenska Dagbladet. Det handlar alltså inte om åsiktsfrihet. Det får finnas olika partier. Men den som hävdar en annan ståndpunkt än den som president Musuveni har åker så att säga in någonstans. Vederbörande ''försvinner'' som jag sade i mitt huvudanförande. Visst säger man att det råder pressfrihet. Men den journalist som skriver någonting som inte tilltalar herr presidenten försvinner. Jag kan inte förstå att Karl-Göran Biörsmark kan säga att han känner till förhållandena och att han t.o.m. har varit i landet. Samtidigt skrivs det ju och sägs att vi måste ställa krav på en demokratisk utveckling. Vi måste ställa krav beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna. Här kommer ni med två olika budskap, och det tycker jag verkligen är synd.
Fru talman! Jag har inte skrivit under på det som Magnus Brohult säger i sin artikel i Svenska Dagbladet i dag. Jag har bara visat på att det visst finns bekymmer. Men jag har inte uppfattat att dessa skulle vara så långtgående som det framgår av den här artikeln. I Uganda finns det i dag trots allt en helt annan strävan att uppnå demokrati än som tidigare var fallet. Det finns pressfrihet. Vidare finns det möjligheter för oppositionen i koalitionen att arbeta. Vi kan inte ha en måttstock av samma modell som den svenska när det gäller dagens krav på att det skall vara samma situation som i västerlandet och i Sverige. Det här är i stället en process.

Det är motiveringen till att vi vill gå den här vägen. Det går alltså inte att bara åka ned till de här länderna och säga att vi skär ned på eller tar bort biståndet och att man sedan får sköta sig själv. Vi vill vara med i processen och ge vårt bidrag. Det är bevekelsegrunden för vårt agerande i det här sammanhanget.

Fru talman! Världsfattigdommen är någonting som angår oss alla, oavsett var i världen vi råkar bo. Det är lätt när man lever i ett land som Sverige att någonstans få uppfattningen att det naturliga, det normala är att få leva under god komfort, god trygghet när det gäller att få mat för dagen, ha någonstans att bo, vara välklädd och få den utbildning och läkarvård osv. som man behöver. Men verkligheten för de allra flesta människor på vår jord är en annan. Vi vet det teoretiskt.

Det handlar i grunden om att gemensamt säkerställa överlevnadsbetingelser för människor på vår jord. Där har naturligtvis vi som är bäst rustade med ekonomiska resurser och kunskapsmässiga resurser ett särskilt stort ansvar. Det är naturligtvis också så att vi aldrig kan hoppas på en fredlig värld om vi inte kan skapa en någorlunda rättvis värld. Mot denna bakgrund, fru talman, är det ganska deprimerande att se hur litet världssamfundet under de gångna årtiondena har lyckats åstadkomma i arbetet för att skapa drägliga levnadsbetingelser för alla människor på jorden. Mänskligheten har presterat många storverk under efterkrigstiden, tekniska under av olika slag. Men vi har inte lyckats klara en rimlig försörjning för huvuddelen av denna planets invånare. Som Karl Göran Biörsmark beskrev det är det t.o.m. så att det är fler som lever i elände i dag än det var för 20 eller 30 år sedan. Det är ett stort underbetyg åt världssamfundets arbete på att skapa rättvisa i världen. Det här har naturligtvis flera orsaker. En viktig orsak är helt enkelt en bristande ambitionsnivå. Världens rika länder tycker inte att de här problemen är viktiga nog och är inte beredda att satsa resurser nog. När t.ex. moderaterna gör gällande i Alf Wennerfors anförande här att det stora problemet skulle vara att det satsas för mycket resurser på biståndet, då är det naturligtvis kvalificerat nonsens. Problemet är naturligtvis inte att för stora resurser används för att råda bot på världsfattigdomens problem. Bekymret är att det satsas alltför litet, att vi inte är beredda att avstå tillräckligt mycket. Men det är inte bara en fråga om resursernas storlek, utan naturligtvis också en fråga om hur resurserna används, om man använder rätt metoder i biståndet, om världsekonomin i dess helhet är organiserad på rätt sätt. Det går nämligen med fog att hävda att samtidigt som vi ger en del med den ena handen, tar vi tillbaka ganska så mycket med den andra. Vi har en ekonomisk världsordning som har skapats av de rika länderna och existerar på de rika ländernas villkor. Det här illustreras ganska konkret av att resursflödet från u-länderna till i-länderna är större än det är från i-länderna till u-länderna. Sverige spelar av tradition en ganska progressiv roll när det gäller u-landspolitiken. Men det innebär naturligtvis inte att inte också vi måste besinna vilken politik vi för och pröva om den är den mest ändamålsenliga utifrån ambitionen att skapa rimliga levnadsvillkor för alla människor i världen. Också vi har anledning att fundera över t.ex. resursflödets storlek, i synnerhet nu när den socialdemokratiska regeringen med stöd av moderata samlingspartiet i praktiken går ifrån enprocentsmålet. Det här är allvarligt. Det är allvarligt därför att det innebär att vi själva tummar på vår solidaritet med de fattigaste människorna i världen. De pengar som har lovats till deras utveckling använder vi i stället för att finansiera de insatser som vi vill göra i Öst och Centraleuropa och för att finansiera våra egna kostnader för flyktingar som vi tar emot här i Sverige. Det här får till följd också att våra möjligheter att gå till andra rika länder och kräva att de skall öka sina insatser och visa en större solidaritet med tredje världen urgröps. Det är inte lätt för oss att kritisera andra länder som tar pengar från sitt ulandsbistånd för att finansiera stöd till östeuropeiska länder när vi själva gör det. Vi kan inte heller kritisera andra länder som på andra sätt manipulerar med de uppsatta målen för biståndet, t.ex. genom att täcka inhemska kostnader för flyktingmottagning. När det gäller just flyktingmottagningen kan vi i och för sig acceptera att man använder biståndspengar för insatser som är utformade för att göra det möjligt för flyktingar att återvända till sina hemländer, om det är uländer, och bidra till en uppbyggnadsinsats eller att resa till andra länder i tredje världen och göra en biståndsinsats. Men kriteriet att våra biståndsmedel bara skall användas för insatser för att främja utvecklingen bland de fattigaste länderna i tredje världen får vi inte rucka på. Det är viktigt att vi får en samlad och sammanhållen u-landspolitik. Olika utvecklingsländer har olika behov och olika förutsättningar. I de länder som har kommit en bit på vägen i sin tekniska och industriella utveckling spelar det särskilt stor roll vilken handelspolitik vi medverkar till. Man talade på 70-talet mycket om en ny ekonomisk världsordning. Det var när man var rädd att oljeländer och andra råvarurika länder skulle bilda kartell och ställa krav på i-länderna. Numera diskuteras inte detta särskilt mycket. Det är synd därför att det är inget tvivel om att det är väldigt mycket i handelsvillkoren, villkoren för kapitalflöden, terms of trade, som grunden läggs för många fattiga länders utvecklingsmöjligheter. Debatten om hur man skapar en rättvis ekonomisk världsordning måste återupptas och leda till insatser för att få rättvisare spelregler på världsmarknaden. Vi måste underlätta för fattiga länder att kunna ta del av den kunskap och den teknik som de behöver för sin utveckling. Vi måste hjälpa till att utveckla teknik som är anpassad till fattiga länders förutsättningar, som tar vara på deras komparativa fördelar, som kan fungera i de miljöer som finns i de fattiga länderna och som också är miljöanpassad. För de allra fattigaste länderna är det naturligtvis fortfarande det regelrätta biståndet som är av störst betydelse. Här finns det också anledning att diskutera formerna för och inriktningen på vårt bistånd. Vi tillämpade länge en princip för vårt bistånd, där vi valde ut ett antal länder, vilkas allmänna utvecklingspolitik vi uppfattade som gynnsam. Sedan ställde vi många gånger tämligen okritiskt upp på de önskemål som dessa länder framförde. Från principiella utgångspunkter var detta en ganska tilltalande princip, som innebar en respekt för dessa länders egen integritet. Men i praktiken ledde denna princip till att Sverige medverkade till åtskilliga stora prestigeprojekt med tvivelaktig utvecklingseffekt, åtminstone i förhållande till insatsens storlek. Bai Bang kan här tjäna som en symbol. Eller också gav vi oss in på projekt som hade stark ideologisk motivering, men där de reella konsekvenserna var högst tvivelaktiga. Projektet med Ujamaa-byar i Tanzania, där vi medverkade på ett hörn, kan illustrera den här typen av felprioriteringar. Numera är vi mera kritiska. Vi ställer villkor, och då har vi i stället anpassat vår biståndspolitik i väldigt hög grad till Världsbankens och Internationella valutafondens prioriteringar. Här finns en annan fälla, nämligen att vi alltför mycket inriktar oss på balansproblem på nationell nivå, på u-ländernas möjligheter att anpassa sig till världshandelns villkor, på att de skall betala igen lån sedan 70-talets låneboom osv. Det finns då stor risk för att de verkligt fattiga människornas behov på lokal nivå kommer i kläm. Vi måste göra en mer självständig analys av vilken typ av insatser vi ser som angelägna att stödja. Vi måste försöka definiera vilka som är de mest överhängande globala problemen, som vi har ett ansvar att medverka till en lösning av. Det handlar mycket om att tillfredsställa de grundläggande försörjningsmöjligheterna för de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Det gäller att stoppa en fortgående miljöförstörning, att säkerställa långsiktiga försörjningsmöjligheter, att utveckla jordbruk med anpassad teknik samt att utveckla råvaruförädling och småindustri på det lokala planet. Dessutom gäller det att också främja en social och demokratisk utveckling. Apropå den demokratidebatt som har blossat upp här, vill jag säga att en demokratisk utveckling är en absolut förutsättning för utveckling på alla andra områden. Därför måste strävandena att främja en demokratisk utveckling vara det grundläggande i vårt bistånd. Men då kan man inte göra det så enkelt för sig som moderaterna gör. Moderaterna menar att vi skall skära av förbindelserna med de länder som inte uppfyller våra krav på demokrati. Detta är naturligtvis en bekväm hållning, om ens strävan är att skära ner biståndet så mycket som möjligt. I själva verket måste vi besvära oss med att göra en analys av våra insatser i varje enskilt fall och bedöma huruvida dessa insatser främjar en demokratisk utveckling eller inte. Ett bistånd kan naturligtvis vara demokratifrämjande också i länder som har brister från demokratisk synpunkt. Ett sådant bistånd måste vi kunna ställa upp på också framgent. Brister i demokratin är ofta en del av underutvecklingen, men vi skall ställa krav på att det skall finnas förutsättningar att verka i en demokratibefrämjande riktning.

Det behövs en omprövning av våra biståndsmetoder och vår inriktning. Vi i centerpartiet anser nu tiden mogen för en ny ulandspolitisk utredning, som tar just detta helhetsgrepp på vårt bistånd. Detta har vi utvecklat närmare i reservation 24, som jag härmed yrkar bifall till och som jag också kommer att begära votering om. Vi i centerpartiet har också i en lång rad reservationer utvecklat vår inställning till olika anslag. Detta kommer delvis att längre fram i debatten närmare beröras av Birgitta Hambraeus och Karin Söder. Vi kommer bara att yrka bifall till ett fåtal reservationer, men vi står självfallet bakom det som sägs också i övriga reservationer med centern som reservant eller medreservant.

Fru talman! Vice ordföranden i utskottet Pär Granstedt sade att mina kommentarer till den onödiga debatten om enprocentsmålet och min förvåning över att partier framför krav på tvåprocentsmål var nonsens. Så länge det ligger stora reservationer, dvs. oanvända biståndspengar, i riksbanken tar jag faktiskt lätt på Pär Granstedts omdöme om att mina synpunkter skulle utgöra nonsens. Det påstås att reservationerna efter flera år är 8 miljarder kronor. Hur förklarar Pär Granstedt att det ligger 8 miljarder kronor oanvända biståndspengar i riksbanken? Pär Granstedt sade att förutsättningarna för demokrati är grundläggande för biståndsverksamheten. Jag instämmer helt i detta. Vidare sade han att vi skall ställa krav och det är ungefär vad regeringen säger. Men på vilket sätt skall ni ställa krav? Samtidigt säger ni att vår metod är fel. Det är fel att ställa villkor och att trappa ner biståndet för att få till stånd en ändring. Om Pär Granstedt blir biståndsminister i en eventuell borgerlig regering i höst, då blir det han som skall åka runt och göra precis som den nuvarande biståndsministern gör, tala allvar med envåldshärskare och diktatorer. Den snälle farbrorn från Sverige kommer och talar allvar med envåldshärskare, som inte bryr sig ett endaste dyft om vad han säger. Är det så det skall bli?
Fru talman! När jag säger att det är nonsens att hävda att problemet skulle vara för mycket bistånd är det naturligtvis därför att behoven egentligen är mycket större, dvs. att det totalt sett behövs ett mycket större biståndsflöde från de rika länderna till de fattiga. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta och att man inte automatiskt får bättre kvalitet därför att man minskar biståndet. Sedan är det mycket möjligt att vi behöver ge SIDA större administrativa resurser. Men det åstadkommer man ju inte genom nedskärningar, utan då får vi vara beredda att lossa på penningpungen litet mer. Om moderaterna vill ställa upp på det tror jag nog att vi kan lösa detta problem. Det är väl ändå så att styrelseledamoten i SIDA Alf Wennerfors borde vara bättre underrättad om reservationer än vad han tycks vara. Mängden reservationer beror i och för sig inte på någon oförmåga att hitta användningsområden, utan det har att göra med anslagstekniken. Den innebär att man binder pengarna till vissa projekt. Sedan är det klart att det kan uppstå förseningar i projekt. Detta kan ske i Sverige när vi skall genomföra olika saker, t.ex. byggen. Och detta kan naturligtvis ske ännu lättare i fattiga länder med en dålig infrastruktur. Då är pengarna bundna, de är redan anslagna, och de blir reservationer. De allra flesta reservationer på SIDA är redan anslagna till projekt som skall genomföras men där det av olika skäl har blivit förseningar. Detta är något som är naturligt, och det måste man leva med. Vi har sagt att man kanske skall ha en annan anslagsteknik, som innebär att om ett visst belopp inte kan användas för sitt ursprungliga ändamål skall det kunna användas för andra ändamål. Då skulle vi slippa reservationerna. Om moderaterna vill medverka till en sådan lösning som innebär en ökning av vårt totala resursflöde till u-länderna välkomnar vi naturligtvis det. Det kan dessutom finnas anledning att påpeka att SIDAs reservationer dessutom har minskat under senare år. Man har alltså fått ut pengarna. Vi binder också pengar till internationella finansieringsorgan, vilket också är en anslagsteknik. Vi anslår hela beloppet, men sedan ropas det av under en längre tid. När det till sist gäller demokratin vill jag påminna om vad jag tidigare sade, nämligen att vi skall analysera varje enskilt projekt och bedöma om det kan främja en demokratisk utveckling eller inte. I de fall vi kommer till slutsatsen att projektet inte kan främja en demokratisk utveckling på grund av de politiska förhållandena i landet och på grund av projektets art, då skall vi inte genomföra det och alltså inte satsa några pengar på det. Jag tror inte att det räcker med vänliga eller ovänliga samtal med diktatorer, utan vad vi måste göra är att avgöra effekten av de insatser vi gör. Men det är inte så enkelt som moderaterna föreställer sig, att om det finns brister i demokratin kan vi inte göra någonting, det kan vi i vissa fall, och då skall vi göra det.
Fru talman! Det som Pär Granstedt sade i sitt senaste inlägg när det gäller demokratin tyckte jag lät avsevärt mycket bättre än det som jag tidigare har hört från honom. Det gäller faktiskt att ställa villkor, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men i dessa sammanhang handlar det om 8 miljarder. Det är rätt mycket pengar. Och när det gäller reservationerna på SIDA är det för närvarande fråga om 500--600 milj.kr. Det tycker jag inte är något att bråka om. Jag förstår mycket väl att det kan bli sådana reservationer. Men här är det alltså fråga om miljarder. Och då måste man väl ändå ställa frågan: Har biståndet varit på rätt nivå? Om vi tar hänsyn till inflation, värdeförsämring, osv. har biståndet legat på ungefär samma nivå under ett stort antal år. Men det intressanta är att antalet anställda på SIDA, både här i Stockholm och ute på fältet, har ökat med 30--40 %. Jag undrar därför om man behöver anställa fler människor för att göra arbetet effektivare. Jag tror att det är fråga om andra fel. Det måste vara någon form av systemfel eller liknande.
Fru talman! När det gäller demokratin sade jag i min replik nästan exakt detsamma som i mitt huvudanförande. Så om Alf Wennerfors är nöjd med vad jag sade i min replik kanske hans invändningar tidigare var litet omotiverade. Vi är tydligen ense om att de reservationer som i dag ligger på SIDA inte är något särskilt stort problem. Och då kan vi släppa debatten om effektiviteten i fråga om det bilaterala biståndet, trots att det är detta som moderaterna vill skära ned. Men vi är tydligen ense om att SIDA förmår att göra meningsfullt bruk av de pengar man får. Det är bra om vi är ense på den punkten. Beträffande det multilaterala biståndet beror de stora reservationer som finns där på en anslagsteknik som har att göra med bankerna, utvecklingsbankerna, Världsbanken, osv., där man gör ett flerårigt åtagande. Hittills har vi haft den tekniken att i och med att detta åtagande görs anslås hela beloppet, trots att vi vet att det kan ta ett antal år innan dessa pengar ianspråktas. Detta går vi nu ifrån, vilket är mycket bra. Detta har nämligen varit ett sätt att i realiteten minska biståndet. Vi har anslagit pengar trots att vi vet att de inte skall betalas ut. Det är en dålig metod, eftersom det innebär att vi så att säga lägger oss på pengar i stället för att låta dem gå till biståndsändamål. Jag tycker att det är bra att moderaterna också är motståndare till denna anslagsmetod. Men Alf Wennerfors skall då veta att effekten av en annan anslagsteknik, som innebär att vi varje år anslår bara så mycket som skall ut det året, är att det totala biståndet ökar. Detta brukar ju i vanliga fall inte applåderas av moderaterna. Men om moderaterna nu stöder en anslagsteknik som innebär ett totalt ökat bistånd, tycker jag att det är en värdefull sinnesförändring av moderata samlingspartiet som man bara kan applådera.

Fru talman! Många hoppades att avslutandet av det kalla kriget skulle lägga grunden till en ny världsordning, där risken för krig skulle minska, klyftorna i världen överbryggas och social rättvisa skapas. Det kalla krigets väpnade konflikter utspelades i huvudsak i tredje världen. Det var i länder som Algeriet, Vietnam, Afghanistan, många länder i Afrika och Latinamerika som miljoner människor fick sätta livet till i konflikter som präglades av dragkampen mellan de två supermakterna. Det är klyftorna i världen mellan fattiga och rika, mellan mäktiga och maktlösa, mellan förtryckta och förtryckare som utgör grunden för hot om väpnade konflikter och som skapar osäkerhet på många håll i världen. I en del konflikthärdar har man nu lyckats ta steg mot förhandlingslösningar, men grundorsakerna för framtida instabilitet finns fortfarande kvar på många håll. Jag tänker då på framstegen i Sydafrika. Och vi får också hoppas på framsteg i Det är i de fattiga länderna som man inte har råd till utbildning, och läskunnigheten är därför låg. Där kan gamla religiösa fördomar och etniska motsättningar utnyttjas för att sprida förenklade budskap och därigenom erövra makt. Jag tror att vi måste erkänna att det kan finnas ledare och hjältar i kampen mot imperialism och kolonialism som själva i maktställning kan utvecklas till förtryckare och bli ett hinder på vägen mot demokrati. Jag tror att medvetenheten om demokratins utvecklingskraft och nödvändighet har ökat under de senaste åren i många u-länder, inte minst till följd av utvecklingen i Östeuropa. De stora klyftorna i världen och massfattigdomen har inte försvunnit i och med det kalla krigets slut och det faktum att två stormakter har ersatts av en. Snarare växer klyftorna, vilket många talare här har påpekat. De senaste 30 åren har världens befolkning ökat med 2 miljarder individer, och de kommande 30 åren väntas befolkningsökningen bli 3 miljarder. 80--90 % av denna befolkningsökning kommer att ske i den fattiga delen av världen. De rika folken kommer att utgöra en allt mindre del av jordens befolkning. Förutom att levnadsstandarden måste höjas i utvecklingsländerna måste den alltså höjas för många fler än tidigare och dessutom med hjälp av stagnerande eller sjunkande naturresurser. World Watch Institute uppger att hundratals miljarder ton matjord under de senaste åren försvunnit till följd av erosion och felaktiga brukningsmetoder. Bristen på rent vatten drabbar 1,75 miljarder människor. Det finns alltså betydande risker för stora bakslag för de framsteg som trots allt gjorts. Skuldkrisen, de rika ländernas protektionism, sjunkande råvarupriser och risk för minskat bistånd, fortsatt miljöförstöring och hiv och aidsproblematiken ger anledning till oro för framtiden på jordklotet. Det är mot denna bakgrund fullständigt oacceptabelt att också vårt land sluter sig till dem som vill minska den del av BNI som går till direkt traditionellt bistånd. Tendensen till minskat bistånd till utvecklingsländerna finns över hela världen. Som utskottet påpekar sjönk biståndet från OECD-länderna mellan 1988 och 1989. Därefter torde det totala biståndet ha minskat på grund av att en stor del har fallit ifrån till följd av att stödet från statshandelsländerna har minskat. Dessa länder är nu själva i behov av stöd. Vår anpassning till EG kommer att påverka vår utrikeshandel, och svårigheterna att upprätthålla enprocentsmålet kan komma att öka dels på grund av att skatterna måste anpassas nedåt, dels på grund av att krav på stöd till svagare regioner inom EG kommer att resas. Klyftorna mellan nord och syd i vår värld har sin grund i en lång historia av ständig utsugning och plundring. Kolonialism, neo-kolonialism och imperialism har för syd genom århundrandena inneburit slavhandel, leverans av billiga råvaror, utnyttjande av billig arbetskraft och sedan något decennium tillbaka ett förödande skuldkrig, som sedan början av 80-talet inneburit en nettokapitalöverföring från tredje världen till de rika länderna. På grund av den koloniala historien, hoten mot stabiliteten i världen och behovet av en anständig solidaritet måste enligt vår mening biståndet öka. Självfallet kan vi i vårt land inte lösa världens alla problem, men vi kan åtminstone försöka vara en spjutspets och envetet försöka stimulera andra länder att ta ett ökat ansvar. Det gör vi inte genom att minska vårt bistånd. Riksdagen borde kunna åstadkomma en avsiktsförklaring att öka biståndet. Det är först på mycket lång sikt som vi kan hoppas på en sådan utveckling att behovet av bistånd minskar. Den framtiden är, enligt min mening, mycket avlägsen. Finns det i dag dolda biståndsresurser måste medel självfallet kunna styras över till de områden där vi kan konstatera att behoven är enorma. Såvitt jag förstår pågår en sådan process. Delvis har vi i riksdagen redan fattat beslut i den riktningen, t.ex. när det gäller stödet till Mellanöstern. Ett krympande bistånd kommer sannolikt att leda till den sorgliga utvecklingen att en allt större del av biståndet får karaktär av katastrofbistånd. Vi ser redan nu att vi i den löpande budgeten grovt underskattat behovet av katastrofbistånd. Förutom katastroferna till följd av kriget i Persiska viken, svälten på Afrikas horn, krisen i Liberia, koleraepidemin i Latinamerika kan vi i dag nämna katastrofen i Bangladesh. USAs president Bush vara säkerhetsrådets agerande och de allierades krigsinsats i Persiska viken. Vi levde några veckor med triumfatoriska hyllningar i massmedia till den amerikanska krigsinsatsen. Det s.k. kirurgiska kriget fick sina hyllningar av krigsnaivisterna också i vårt land. När man har försvarat detta krig har det t.o.m. funnits inslag av rasism. Oavsett om vi anser att kriget var den enda utvägen för att befria Kuwait eller inte borde vi vara eniga om att kriget är ett nederlag för de centrala principerna för internationella relationer. Allt mer har bilden av hur civilbefolkningen drabbats blivit klar. I krigets slutskede ingick också försöken att mot mycket dåliga odds få i gång ett nationellt uppror i Irak. Kriget och inbördeskriget har lett till ett gigantiskt flyktingproblem, som man nu brottas med i regionen och som kommer att fordra ett omfattande katastrofbistånd. Även civilbefolkningen inne i Irak, som inte består av shiamuslimer eller kurder, har fått stora delar av sin infrastruktur sönderslagen och kommer under många år att få lida mycket av sviterna efter kriget. I en rad utvecklingsländer har kriget i Persiska viken fått förödande konsekvenser. Hundratusentals gästarbetare i Kuwait har tvingats bli flyktingar, ofta i sina egna hemländer, i stället för att leverera inkomster till miljoner anhöriga. Till de särskilt drabbade hör palestinier, jordanier, egyptier, yemeniter, sudaneser, indier, srilankeser och invånare från Bangladesh. De höjda oljepriserna under 6 månader har försvårat transporter på en rad områden, bl.a. på livsmedelsområdet. Biståndspengar styrs till Mellanöstern och minskar utrymmet för bistånd till andra områden. För statsbudgeten i USA uppges själva kriget ha gått med vinst på grund av bidragen från de inblandade parterna, men för biståndsbudgeterna runt om i världen torde kriget gå med förlust. Den totala bilden av krigets konsekvenser har ännu inte tecknats, men när vi så småningom ser slutresultatet får vi med säkerhet anledning att fråga oss om kriget verkligen var värt sitt pris. Fru talman! Vänsterpartiet har under en lång följd av år kritiserat Världsbanken och IMF och Sveriges följsamhet mot dessa organ. Följderna av deras politik är väl kända. ''IMF-riots'' är ett begrepp sedan lång tid tillbaka. Många internationella organisationer har kritiserat hänsynslösa strukturanpassningsprogram, finansiering av miljökatastrofer, folkförflyttningar m.m. Fattiga och svaga regeringar har inte haft något annat val än att gå med på de hårda krav som IMF har ställt och försöka förmå sitt folk att svälta sig igenom skuldkrisen. Enligt ett talesätt i en del länder består den nationella självbestämmanderätten för fattiga länder numera i rätten att hissa flaggan och sjunga nationalsången, medan IMF och Världsbanken bestämmer politiken. Delvis till följd av Världsbankens övertro på marknadskrafterna har utvecklingen i Afrika lett till att BNP per capita nu är 15 % lägre än vid 80-talets början. De fattigas antal i Afrika har ökat och uppgår i dag till närmare 300 miljoner människor. En hårt ansträngd miljö kommer att försvåra livsmedelsförsörjningen. Förhoppningar knyts nu till det särskilda programmet för Afrika, där man försöker reparera de skador som den tidigare strukturanpassningen har förorsakat. Efter ett årtionde har läget i de latinamerikanska länderna försämrats. BNP per capita har sjunkit med 8 % på tio år. Genom kraftig åtstramning av de offentliga utgifterna har sjuk och hälsovård eftersatts, alfabetiseringskampanjer stoppats och satsningar på infrastruktur uteblivit. Resurserna har gått åt för att försöka öka exportinkomsterna. Det är enligt min mening troligt att den koleraepidemi som nu har brutit ut och som hotar miljoner människor på denna kontinent skulle ha kunnat undvikas, om man under 80-talet i stället hade satsat på att tillgodose elementära behov hos de enskilda människorna. Om inte människorna kan hålla sig friska utan rent av går under i epidemiska sjukdomar, om de inte kan läsa eller skriva, om de inte har tillgång till rent vatten omintetgörs också den ekonomiska utvecklingen. Hela strategin att under stora umbäranden för vanligt folk framtvinga exportsatsningar, vilkas inkomster skall användas för att betala räntor och amorteringar till den rika världens banker, är helt enkelt ingen utvecklingsteori. Det är en utsugningsteori. Vi har ansett att Sverige inte skall delta i strukturanpassningsprogrammen med tanke på den form som dessa har fått. Självklart har många länder behövt få ordning på sin ekonomi, men det borde kunna ske med en annan typ av omstruktureringsprogram, t.ex. enligt den modell som FN-kommissionen för Afrika har utarbetat. Det är positivt att det i Värlsbanken nu finns tendenser till att börja tänka om. I skriften om fattigdomen säger man att marknadskrafterna måste styras för att de fattiga skall få del av tillväxten. Generell tillväxt är tydligen i sig inte tillräckligt för att man säkert skall kunna få större resurser till de fattiga. Man börjar t.o.m. använda det förbjudna ordet jordreform. I skriften sägs också att hälsovård och massalfabetisering är viktiga saker. Vi får nu se om denna attityd också leder till praktiska resultat i den verksamhet som Världsbanken bedriver. Innan dess vill vi inte ändra vår kritiska hållning. Enligt FN-stadgan är rättigheterna lika för små och stora nationer vid röstningsförfaranden, men i IMF gäller den graderade röstskalan: ju rikare land, desto fler röster. Allmänhet och parlament har föga insyn i dessa organs direktionsrum. Ett svenskt initiativ för att demokratisera IMF och Världsbanken är något som vi efterlyser i en av våra motioner. Världsbanken har medgivit att dess stöd till utvecklingsprogram förorsakat miljöproblem. Frågan är hur allvarlig denna självkritik är. Under aktionsplanen för de tropiska regnskogarna planeras exempelvis en ökning av skogsavverkningen i Amazonas med 400--600 %, och i Nepal räknar man med en 250-procentig ökning av den industriella skogsproduktionen. Vad blir miljökonsekvenserna av dessa väldiga projekt? I dagarna har vi här också fått information om det indiska Narmada-projektet, som också det står under häftig debatt. Efter det att Kina lagt ner sin röst i säkerhetsrådet i slutet av november fick Kina ett lån från Världsbanken beviljat den 4 december, trots att banken tidigare varit återhållsam med sitt stöd på grund av massakern på Himmelska fridens torg. Även Iran har fått lättnader. När det gäller s.k. realpolitik kan man lätt sopa kraven på mänskliga rättigheter under mattan. USA har i dagarna än en gång fått ta sig en funderare på sina relationer till Det är genom sin röststyrka som USA styr IMFs och Världsbankens politik. Detta har ju t.ex. också Vietnam drabbats av när landet förvägrats tillgång till mjuka IDA-lån på den internationella marknaden. Om skuldkriget mot tredje världen har vi väckt en särskild motion, nr U252. Det är bra att utskottet slår fast att skuldkrisen utgör ett allvarligt hinder för en ekonomisk och social återhämtning och för en hållbar utveckling. Utskottet konstaterar också att de hårdast drabbade länderna inte av egen kraft kommer att klara av sin skuldbörda. Krisen vid Persiska viken har, som jag nämnt, ytterligare förvärrat bördan för en del länder. Sverige borde enligt vår mening göra gemensam sak med progressiva länder i en aktion för att stoppa skuldkriget mot de allra fattigaste länderna. Gärna ett moratorium med betalning av räntor och amorteringar följt av en omfattande nedskrivning av skulderna! Ansvaret för skulderna borde i större utsträckning kunna bäras av dem som en gång gav ut lånen utan ordentlig prövning. Bankerna har säkerligen också garderat sig för förluster på fordringar som de vet att låntagarna inte kommer att kunna betala. Ett organ borde skapas som prövar skuldernas laglighet. Det kan ju vara envåldshärskare som Somoza i Nicaragua eller Marcos i Filippinerna som har tagit upp lånen, men sedan låtit en del av pengarna gå direkt till privata konton, kanske t.o.m. i långivarlandet. Då är det orimligt att fattiga människor som störtat despoter skall betala på sådana lån. Nya grepp för att kraftigt reducera skuldbördan bör också kombineras med åtgärder mot protektionism i de rika länderna, för bättre råvarupriser och stabilare växelkurser och en ökad självförsörjning av livsmedel. Vi borde kunna börja tala om den nya ekonomiska världsordningen igen. Herr talman! Det finns från vårt parti en lång rad yrkanden som utskottet avstyrkt. Av våra mer än 100 yrkanden har emellertid bortåt hälften tillgodosetts på ett eller annat sätt. Vi avser inte att yrka bifall till hela denna rad av yrkanden. Att reservationsmängden blir så stor beror på att vi hanterar en lång rad belopp, som vi kan ha olika meningar om. När det gäller beslutet i frågan om att göra Uganda till ett programland måste vi naturligtvis sätta en avgörande del av vår tilltro till den information som vi får via t.ex. vår ambassad och de direkta kontakter som vi har. Men jag är övertygad om att om vi får riktiga uppgifter om att situationen verkligen håller på att utvecklas i en ny riktning, kommer det också att få konsekvenser för vårt sätt att hantera resurserna till Uganda. Vi har också sällat oss till dem som vill slå vakt om importkontoret IMPODs självständighet. IMPODs kompetens är inriktad på den svenska marknaden, och det blir mycket egendomligt om importkontoret skall samordna sin verksamhet med svenska investerare utomlands som skall konkurrera med u-landsprodukter i Sverige. Vi har därför yrkat avslag på att organisationen SITCO skall bildas i detta läge. Herr talman! Jag vill med detta slutligen yrka bifall till reservationerna 3, 8, 93 och 117.

Herr talman! När jag har suttit här och lyssnat på debatten har jag gjort följande reflexion: Tänk om man kunde få upp den internationella solidaritetspolitiken i valrörelsen! Då skulle debatten förmodligen se helt annorlunda ut än i dag. Debatten har haft ett ganska intressant förlopp. Först tar regeringen hjälp av moderaterna för att sänka biståndet. Sedan kommer folkpartiet och vill höja biståndsmålet till 2 %, men har därefter inga pengar att lägga till, inte ens den miljard som vi har föreslagit för satsningar på miljön. Detta klarar man inte, trots att man i många år har talat sig varm för att biståndet måste höjas. Om nu folkpartiet och moderaterna skall ha en gemensam ekonomisk politik, skall det bli mycket intressant att se hur deras biståndspolitik kommer att utformas. Man behöver inte läsa speciellt mycket i World Watch Institutes bok Tillståndet i världen för att inse att i-ländernas sätt att bruka jordens resurser inte är globalt hållbart. Vi riskerar att gå mot en katastrof. De hot som den globala miljöförstöringen utgör har blivit allt tydligare. En ständigt tilltagande försämring av tillståndet i våra hav, i atmosfären och av den odlingsbara marken har kunnat följas genom flera decennier. Under den senaste tiden har även nya problem med ozonlagrets uttunning, det radioaktiva strålningsfältets ökning och uppvärmning genom drivhuseffekten blivit alltmer kända. Det står klart att de flesta av dessa fenomen är uttryck för människans påverkan på miljön. Det står också klart att människor måste ta ansvar för problemens lösning. Trots att miljöförstöringen hotar livskvaliteten och t.o.m. överlevnaden försvinner oftast frågorna bland andra, mer kortsiktiga frågor. Fortfarande behandlas plånboksfrågorna som mer viktiga av parlamenten runt om i världen. De ansträngningar som hittills gjorts framstår ofta som patetiska och helt otillräckliga. Även om effekterna av den destruktiva utvecklingen inte blivit tydliga förrän under vår generation, har utvecklingen fortgått i några hundratal år. Samtidigt som allt starkare ekonomier har byggts upp i USA, Japan och EG-länderna, har tredje världens beroende av industrivärlden blivit allt större. Processen har påskyndats genom att det ekonomiska systemet är avpassat till en snabb ekonomisk tillväxt, vilket medför en ökning av energiförbrukningen. I-länderna har varken lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad energiförbrukning eller försökt anpassa samhället till en cyklisk ekonomi. Situationen är helt annorlunda i u-länderna. Där ökar konsumtionen inte därför att överflödskonsumtionen växer utan därför att allt fler människor måste få sina basbehov fyllda. De 20 % av jordens befolkning som bor i i-länderna förbrukar 80 % av jordens resurser. Herr talman! Det framstår som helt klart att varken Sverige eller något annat land ensamt kan lösa de problem som mänsklighetens destruktiva utveckling medfört. Kunskap är viktig, och en gemensam internationell handlingsplan är en grundförutsättning för att arbetet skall kunna ge resultat. Eftersom ett troligt resultat av en hållbar lösning blir att den materiella levnadsstandarden sänks för de flesta människor inom i-världen, är det ytterst viktigt att reformerna genomförs solidariskt, såväl internationellt sett som inom varje land. Det är också nödvändigt att kunskap om situationen blir väl spridd bland befolkningen i i-världen, så att förståelse finns för nödvändigheten av både solidariteten och åtgärderna.

Utredningen måste inhämta information från experter på bl.a. humanekologi, internationell ekonomi, naturresursräkenskaper, internationell befolkningsutveckling och energiomsättning. En av de frågor som vi tagit upp här, en fråga som jag tycker är oerhört viktig, är följande. Om vi över huvud taget skall fundera över hur det framtida biståndet skall se ut, måste vi göra en ordentlig utredning om läget i världen och här hemma. Det går inte att studera sådana här frågor i små detaljinriktade biståndsutredningar. Vi måste, för att över huvud taget få ett grepp om det, ha en mer övergripande översyn med målsättningarna klargjorda. Jag tycker därför att det är så märkligt att folkpartiet, som vill höja biståndet till 2 %, inte ställer sig bakom en mer övergripande utredning. Den skulle ju faktiskt få till följd att man fick klart för sig skillnaden mellan moderat åsikt och folkpartiåsikt, hur mycket man skulle kunna tillföra och var behoven finns. Innan den utredningen är gjord och innan vi vet vilka behoven är, kan vi inte acceptera att man, som regeringen har föreslagit, skall minska biståndet till de allra fattigaste. Egentligen skulle man rent logiskt kunna säga att behoven är enorma. Jag kan inte förstå att det skulle kunna bli reserver av medel liggande någonstans. Behovet av hjälp till olika delar av världen har inte minskat utan ökat. Katastroferna avlöser varandra i nyhetsmedia. Det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen även i år frångår enprocentsmålet. Vi i miljöpartiet de gröna har i vår budget ökat biståndsanslaget med 2 miljarder. Vi anser det ytterst angeläget att omedelbart ge resurser till miljöbistånd. Vi vill också ha ett särskilt Östeuropaorgan, som har till uppgift att kanalisera kunskaperna och hjälpen till Östeuropa. Vi har budgeterat 1 miljard kronor till de nya möjligheter som nu ges att ge miljöbistånd till våra grannländer runt Östersjön. Möjligheterna att på detta vis rädda delar av vårt eget hav får naturligtvis inte försittas. Förra året fick regeringen hård kritik för användningen av biståndsmedel till Östeuropa. Många av u-länderna kände oro för att intresset för deras situation skulle avta på grund av de mer närliggande problemen i öst. Det är därför ytterst märkligt att regeringen även i årets budget tar medel från enprocentsmålet till biståndet till Östeuropa och dessutom tar ytterligare 700 000 kr. Under många år har debatten om biståndet varit aktiv. Det folkligt förankrade enprocentsmålet har setts som en minimigräns. Och behovet av hjälp i världen har ökat. Svält, hunger och miljökatastrofer kräver vårt engagemang och inte en minskning av hjälpen. Herr talman! Jordens befolkning ökar mycket snabbt, vilket innebär ökad konkurrens om jordens resurser. Den snabbaste ökningen äger rum i Afrika och Asien. I Afrika beräknas befolkningen år 2000 vara 880 miljoner, för att år 2025 vara hela 1 600 miljoner -- om inget görs. Hitintills har vi inte sett någon större aktivitet från regeringshåll vad gäller befolkningsfrågan. Jag skulle därför vilja fråga biståndsministern: Vad ämnar regeringen göra för att ge ökade möjligheter och resurser till denna mycket viktiga framtidsfråga? Många länder som får svenskt bistånd dras med korruption och stora administrativa problem. Det gör att många u-länders förvaltningar ofta mer är en del av problemet än av lösningen på de fattigas problem. Möjligheter att hitta nya kanaler som går mera direkt till folken måste utvecklas. För att minska centraliseringen anser vi att kommuner och landsting i större utsträckning än i dag skall kunna delta i biståndsansvaret. Vänortskontakter skulle kunna knytas utifrån solidaritets och biståndssynpunkt. Biståndet som går direkt till olika gräsrotsorganisationer bör öka kraftigt i takt med utvecklingen av kapaciteten hos dessa organisationer. De har oftast en god kunskap om de fattigas situation, stor medvetenhet om problemen och deras orsaker, stort engagemang och goda idéer. Detta gäller i hög grad exempelvis kvinnorörelsen i u-länderna. Frivilligorganisationerna har värdefull erfarenhet av kvinnobistånd som bör tas till vara i det statliga biståndet. Miljöpartiet de gröna anser att stödet via folkrörelserna och enskilda organisationer skall öka med 200 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vi har i vår motion redogjort för vår syn på det framtida biståndet, i huvudsak utifrån den målsättning som vi anser bör finnas. Vi har därför inte gått in och yrkat på ändringar i de olika landramarna. Vi menar att med en klar målsättning med biståndet skall detta klaras av den myndighet som har till uppgift att hantera anslaget. Vi anser att ett nytt mål för den globala solidariteten skall vara självtillit. Självtillitsbegreppet har hittills mest diskuterats som en politik för utveckling i de fattiga länderna. Men självtillit både kan och bör tillämpas även i de rika länderna. Självtillit kan definieras som förmågan att lita till egna krafter. I begreppet brukar inrymmas följande aspekter: Självförtroende i meningen tillit till egna kulturella värden. Möjlighet att vara självförsörjande vad beträffar basbehoven. Oräddhet och osårbarhet gentemot yttre maktutövning och manipulation. Självtillit byggs nedifrån och upp. Lokala problem löses med lokala resurser. Med självtillit har man en öppen inställning till omvärlden men vill minimera beroendet av den. Självtillit är alltså något helt annat än självförsörjning, som innebär att man sluter sig helt inom de egna gränserna. Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att få reda på när vi kan få se en regeringspolitik som bygger på solidarisk fördelning inom de gränser som jordens resurser räcker till för, här hemma lika väl som i biståndspolitiken. Jag yrkar bifall till en del av våra reservationer, nämligen nr 4, 10, 11, 24, 53 och 124. Jag tycker att det är angeläget att inte strunta i de målsättningar som vi har dragit upp när vi har debatterat frågan. Jag stöder naturligtvis alla våra övriga reservationer, men jag tänker inte yrka bifall till fler. Det är inte heller säkert att vi kommer att begära votering om samtliga. Det får vi ta en diskussion om.

Herr talman! Marianne Samuelsson tycker att det är underligt och beklagansvärt att inte folkpartiet liberalerna ställer upp på en översyn av och en utredning om biståndet. En sådan utredning skulle, säger Marianne Samuelsson, klargöra skillnaden mellan moderaterna och folkpartiet. Jag tror inte att det behövs någon utredning för att se skillnaden mellan moderaterna och folkpartiet liberalerna när det gäller biståndspolitiken. Den skillnaden har framkommit alldeles tydligt här i dag, så den motiveringen för att göra en utredning ger jag inte mycket för. Det låter som om det inte utreds på det här området. Om Marianne Samuelsson ser efter i betänkandet på s. 76 och 77, finner hon en redagörelse för vad som görs på utredningsområdet. Under årens lopp har det skett en översyn av SIDAs organisation, av biståndet genom enskilda organisationer, forskningsbiståndet och katastrofbiståndet. Det har gjorts en översyn av biståndsmålen, kultursamarbetet med uländerna, den statligt finansierade u-landsinformationen, vissa aspekter på u-kreditsystemet, m.m. Så det utreds ständigt, och folkpartiet liberalerna tycker att det är ett bra sätt att gå till väga, att utreda bitar av biståndet. Det pågår också utredningar just nu, bl.a. det nordiska projektet ''FN i utvecklingssamarbetet'', som kommer att avslutas under 1991. Vidare utreds det multilaterala biståndet, och den utredningen kommer att ha sitt slutjusteringssammanträde någon gång i maj. Vi har också haft en utredning som heter ''Bra beslut -- om effektivitet och utvärdering i biståndet''. Det är ingalunda så att det inte utreds. Vi får svar på en hel del frågor. Folkpartiet liberalerna är naturligtvis beredda att gå vidare med att utreda biståndet men inte att göra en övergripande utredning om biståndsmål och sådana saker. Det finns skillnader mellan moderaterna och folkpartiet liberalerna i fråga om storleken på biståndet, men det behöver inte utredas. Det är helt klart som det är.
Herr talman! Det som utreds är inte riktigt det som jag tänker mig i den stora utredning som jag vill ha vad gäller framtida målsättningar med biståndet. Det som har utretts tycker jag mer liknar revision, att man alltså går tillbaka och ser efter hur verksamheten har fungerat, om man har fått det resultat man har velat på de små bitar som utredarna tittar på. Men jag tror inte att vi löser världens problem med en biståndspolitik. I så fall skulle vi nog behöva gå upp betydligt högre än 2 % för att över huvud taget komma till rätta med de orättvisor som finns i världen. Vi måste se över målen mer övergripande. Hur skall vi i framtiden hantera den resursfördelning som finns i världen och det otroliga resursslöseri som vi ägnar oss åt i i-världen? Vi måste ge möjligheter till u-länderna att också utvecklas och få en del av den gemensamma kakan. Som det ser ut nu är det faktiskt så att 20 % av världens befolkning förbrukar 80 % av världens resurser. Det är naturligtvis ohållbart om man samtidigt menar att vi skall ha en rättvisare fördelning i världen. Det är en sådan typ av stor utredning som vi verkligen behöver för att kunna få i gång en debatt igen om vad vi menar med bistånd, vad vi vill ha och vad det är för mål vi skall sätta upp. Skall över huvud taget det nuvarande biståndet vara det som gäller? Är det kanske inte så att vi på ett helt annat vis än i dag måste fördela resurserna?

Herr talman! Det behövs ingen utredning för det som Marianne Samuelsson talar om här, nämligen en rättvisare fördelning. Vi är överens om att vi måste ha detta, Marianne Samuelsson och jag. Marianne Samuelsson låter här påskina att hela världsekonomin skulle utredas. Det kommer knappast att låta sig göras. Det kommer i alla fall inte att komma ut någonting konkret av detta. Det vi gör nu är att vi utreder det multilaterala biståndet. Vi ser t.ex. på hur mycket pengar det fordras för att FN-organen skall fungera effektivare. Vad kan man göra där för att FN organen skall utföra ett effektivare och bättre arbete. Jag är övertygad om att vad de behöver är ytterligare medel. De har ont om pengar. Detta kan säkert Marianne Samuelsson och jag konstatera utan någon större utredning. Jag är övertygad om att vi måste satsa mer. På 2000-talet måste vi gå vidare med bistånd, inte bara från Sverige utan även från andra länder, för att få en rättvisare värld. Det behöver inte utredas. Det är ganska självklart att så är fallet. Därför välkomnar jag naturligtvis att miljöpartiet ställer upp på att gå vidare mot ett tvåprocentsmål.
Herr talman! Det är klart att vi ställer upp på att gå vidare och ge mer resurser till de fattiga. Men vi måste faktiskt titta på detta med resursfördelningen i världen totalt. Karl-Göran Biörsmark talar nu som om den nuvarande situationen alltid skall vara den rådande i världen. De fattiga skall alltid vara bereonde av någon form av bistånd. Vi skall alltid ge smulorna från den rike mannens bord till de fattiga länderna. Jag menar att vi måste ha en annan tingens världsordning. Då måste vi titta över detta betydligt djupare än vad som hittills har gjorts.

Herr talman! Varje dag dör 40 000 barn i uländerna på grund av svält och vanliga barnsjukdomar. Det är barn som i många fall skulle kunna räddas till livet. Man känner en viss maktlöshet inför de här siffrorna. Men man skulle också kunna uttrycka det så här. Varje minut räddas 5 barn från att dö i de vanligaste barnsjukdomarna, i mässling, kikhosta och stelkramp. Genom vaccinationsprogram räddas minst 2,6 miljoner liv om året. När det gäller utvecklingen mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är det förvisso sant att flera av våra programländer fortfarande är enpartistater, som moderaterna så nogsamt brukar konstatera. Men det kan också uttryckas så här. Det har påbörjats en utveckling i många av de här länderna mot en demokratisk utveckling. En utveckling som vi i våra biståndskontakter aldrig missar att stödja och kräva en vidareutveckling av. Att vi vill stärka demokrati och mänskliga rättigheter återspeglas också i att vi har anslagit pengar i en ny anslagspost som just heter, Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Fattigdomsfrågan i världen är en av de allra svåraste att hantera. Det är uppenbarligen så att resursflödet från u-länderna till i-världen totalt sett är negativt. Men det kan också uttryckas så här. Bland de allra fattigaste länderna har det på senare tid varit en utveckling som innebär att fler av dem nu kan se resultat av sina ekonomiska omställningsprogram i form av tillväxt. Om man studerar två av de viktigaste rapporterna som har kommit på det här området på senare tid, Human development report och World development report, säger de samstämmigt att det finns goda utsikter om man kan tillskapa en tillväxt, om man kan se till att det blir en bättre resursfördelning och om man dessutom satsar på sociala reformer. Med detta vill jag ha sagt att visst finns det många svåra problem i biståndet. Men det händer också mycket positivt, om man bara vill se det, och det måste vi ta vara på. Vi behöver även de positiva delarna i biståndsdebatten. Herr talman! Svenskt bistånd håller hög kvalitet och vi är i förhållande till merparten av de rika länderna generösa. Medan vi här i riksdagen fokuserar debatten på om vi har uppnått enprocentsmålet eller inte, ger OECD-länderna i genomsnitt 0,33 % av sina BNP i bistånd. Vår största insats på biståndsområdet måste väl vara att använda allt vårt inflytande för att förmå de här länderna att öka sitt bistånd och att avstå från protektionism som leder till handelshinder. Bland de 152 reservationer som har fogats till det här betänkandet finns det flera som har varit med förut. Jag skall inrikta mig på att kommentera några av dem. Jag vill samtidigt säga att vi i utskottet har gjort en fördelning som innebär att Kristina Svensson kommer att ta hand om debatten som handlar om biståndsutredningar, världsbanken och strukturrationaliseringsprogrammet, den nya myndigheten, landprogrammeringen, nya programländer och avbrytande av eller minskat bistånd. Då vill jag först koncentrera mig på biståndet till Central och Östeuropa. Där har folkpartiet, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet reserverat sig emot att vi har lagt de 300 milj.kr. i bistånd för i år inom enprocentsramen. Vi tycker faktiskt att vi har goda motiv för att göra detta. Vi har inte tagit de här pengarna från Afrikas fattigaste länder. De ryms väl inom den stora ökning av biståndsanslaget som tillkommer under nästa budgetår. Av 871 milj.kr. i ökning tar vi 300 Öst och Centraleuropabiståndet stämmer dessutom med mycket väl med en del av våra biståndspolitiska mål. Det är klart demokratifrämjande insatser och ett bistånd som står i överensstämmelse med våra miljömål. Dessutom påminner de här biståndsinsatserna mycket om de som vi framgångsrikt utövar i en del u-länder, nämligen förvaltningsbistånd. Centraloch Östeuropa kan naturligtvis inte betraktas som u-länder, men i många fall har de här länderna en per capita-inkomst som är lika låg som en del av våra u-länder. Det är självklart att vi har ett särskilt ansvar för våra nära grannländer. Det är också självklart att vi skall ta av biståndsanslaget för att snabbt komma till rätta med de svåra förhållanden som de har i dag för att på det sättet hjälpa dem. En positiv utveckling i Central och Östeuropa kan på sikt gynna u-länderna genom att man kan vidga kretsen av biståndsgivare. När det gäller kostnader för flyktingmottagande av asylsökande från u-länder är det förenligt med DACs regler. Därmed anser vi också att vi med gott samvete kan inrymma detta inom enprocentsmålet. När jag nu betonar en procent vill jag att kammaren skall förstå att vi inte anser enprocentsmålet som någonting statiskt. Enprocentsmålet är ett golv inte ett tak. Vi motsätter oss inte på något sätt en ökning av biståndsanslaget när det finns ekonomiska resurser för det framöver. Folkpartiet förespråkar en höjning som på sikt skall leda till 2 % av BNP i bistånd. Det är naturligtvis lovvärt, men jag är litet rädd att den här procentdiskussionen skymmer kvaliteten i biståndet, att kvantiteten blir det viktigaste och att man glömmer att effektivitet och undanröjande av handelshinder har långt större effekt för u-länderna än att långsamt och successivt öka biståndet. Man skulle kunna spetsa till det hela litet och säga att allt bistånd egentligen borde ha som främsta uppgift att göra sig självt onödigt. Det skall vara hjälp till självhjälp. Inriktningen måste vara att biståndet på alla sätt syftar till att ge u-länderna självförsörjning, ge dem de marknadsandelar som de så väl förtjänar. De skall vara medvetna om att biståndet ges på mycket lång sikt men att de ändå så småningom skall kunna bli oberoende av biståndet. Jag skall kort kommentera de reservationer som rör biståndsmålen. Miljömålet har miljöpartiet tagit upp i flera reservationer. Det låter nästan som om miljöpartiet var ensamt om att driva miljöfrågorna när det gäller biståndet. Så är det ju inte. Miljöhänsyn präglar allt biståndsarbete, alla våra projekt. Inom SIDA är man i full färd med att utarbeta utbildning för att man skall kunna göra miljökonsekvensbeskrivningar när det gäller biståndet. Vi måste också arbeta för ett ökat miljömedvetande i u-länderna. Det räcker inte att vi här vet att man måste arbeta på ett miljövänligt sätt. Den medvetenheten måste också komma uländerna till del. Man kan inte tvinga den på dem. Självfallet måste vi också satsa på tekniköverföring så att vi, samtidigt som vi ökar deras medvetenhet om angelägenheten, kan hjälpa dem att använda bästa möjliga teknik. Befolkningsfrågorna poängteras i propositionen. Men vi har i utskottet funnit att vi vill öka denna anslagspost ytterligare. Jordens befolkningstillväxt under de kommande åren leder till att många ytterligare miljoner människor -- 900 miljoner på 90-talet -- kommer till världen, och 95 % av dem kommer att födas i u-länderna. De barnen föds till en mycket oviss framtid. Det är viktigt, både när det gäller fattigdomsutvecklingen och när det gäller att på olika sätt hjälpa enskilda individer och familjer, att satsa på befolkningsfrågorna. Vi tredubblar anslaget till 30 milj.kr., från de 10 Slutligen skall jag säga några ord om det ytterligare biståndsmål som miljöpartiet i en reservation anger att man vill ha, ett sjätte biståndsmål som skulle vara självtillit. Jag tycker inte alls att detta är något nytt.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

Herr talman! Det är utmärkt att Viola Furubjelke pekar på det positiva som sker när det gäller biståndet. Hon påminner t.ex. om hur bra det är med vaccinering. Det är många barn som dör, men det är ändock så att vi räddar många barn. Och demokratin är i vissa fall på väg. Jag tror att det är bra att debatten får den balansen.

Det kan ju inte kännas helt bra att sådant sker, att vi stöttar den typen av regim. Det sitter på läktaren representanter för oppositionen i Uganda. De är liksom jag mycket nyfikna -- om det inte kunde finnas en tveksamhet hos Viola Furubjelke inför detta.
Herr talman! Viola Furubjelke sade att vi måste försöka förmå andra i-länder att ge mera bistånd, och det håller jag mycket gärna med om. Men visst måste det vara ett problem för den svenska regeringen att försöka förmå andra i-länder att ge mera, samtidigt som vi sänker vår ambitionsnivå. Det är ju så att regeringens förslag nu -- och majoritetens förslag här i kammaren, nämligen socialdemokraternas och moderaternas förslag -- innebär att vi har skurit ned biståndet med 1 miljard kronor jämfört med vad det skulle vara om vi hade uppehållit enprocentsmålet. Hur skall vi, samtidigt som vi alltså skär i vårt bistånd, kunna gå ut och begära, med något slags trovärdighet, att andra skall höja sitt? Jag tycker att det måste vara ett mycket stort problem. Nu vill jag gärna säga att jag tycker litet synd om Viola Furubjelke i den här debatten, för det kan inte vara lätt att försvara en så sjuk sak. Försvaret blir ju inte heller särskilt övertygande. Viola Furubjelke säger att de här pengarna inte tas från de fattiga länderna i Afrika, utan de tas ur den stora ökningen av biståndsanslaget. Vad är nu detta för struntprat? Nominellt ökar biståndsanslaget med 871 milj.kr., det är riktigt. Men det räcker ju med knapp nöd för att täcka penningvärdeförsämringen. Det är inga friska pengar, det är inflationsuppräkning -- och knappt det. Detta skall då täcka en reell nedskärning på sammanlagt 1 miljard kronor, om man räknar ihop effekten av östbiståndet och det här flyktingbiståndet. Verkligheten är att ni vill beröva de fattigaste länderna 1 miljard kr. jämfört med de utfästelser som vi tidigare har gjort. Det tycker jag är mycket allvarligt. Sedan kan man naturligtvis säga att östbiståndet är demokratifrämjande och miljöfrämjande, att det är förvaltningsbistånd osv. Men snälla nån, det kan man ju säga om mycken verksamhet. Skall vi använda bistånd för att främja demokrati, miljö osv. även i Sverige? Det är ju också demokratifrämjande och miljöfrämjande om vi ger pengarna till statens naturvårdsverk. Huvudkriteriet för bistånd måste ju ändå vara att det skall gå till u-länder. Vi har dessutom slagit fast att vårt bistånd skall gå till de fattigaste u-länderna. Därför är det inte heller särskilt relevant att påminna om att en del av de central och östeuropeiska länderna har lika låg BNP som vissa u-länder. Det må vara, men det är inte den krets av u-länder som vi har förbundit oss att ge bistånd till. Argumentationen för det här avsteget från enprocentsmålet är som sagt ganska tunn.
Herr talman! Även Viola Furubjelke har nu hemfallit åt att tycka att det är för mycket tal om procent -- enprocentsmål och tvåprocentsmål. Debatten borde röra något annat, nämligen hur pengarna används, effektivitet osv. Men jag har ju här i dag just talat om att det inte finns något motsatsförhållande mellan pengarna och effektiviteten. Varje krona skall användas effektivt. Jag kan förstå att det är besvärande för socialdemokraterna att det tjatas om enprocentsmålet här i dag, den 2 maj 1991. Det skulle man inte behöva göra om socialdemokraterna levde upp till det löftet; då hade det inte blivit någon diskussion. Tjata inte om procenten, stod det i den tidning som Alf Wennerfors refererade till här tidigare. Ja, det är klart att den som sviker ett löfte inte vill att vi skall tjata om detta löfte. Men försätter man sig i den situationen, får man faktiskt leva med att det påpekas att löftet sviks. Nu säger Viola Furubjelke återigen, precis som biståndsministern har sagt tidigare, att det är fråga om golv, inte tak. Men problemet är att golvet har fått ett hål, där pengar rasar igenom. Det är därför som vi är så måna om att det hålet skall täppas till med den ytterligare dryga miljard som vi nu vill satsa på biståndet. Jag skriver under på det resonemang som Pär Granstedt förde här, när Viola Furubjelke låtit påskina att vi inte tar pengarna från u-länderna. Jo, visst gör vi det, och det är det som är problemet.
Herr talman! Det var ju glädjande att höra att miljöhänsynen präglar alla projekt. Så har ju dock inte varit fallet. Vi har sett otaliga bevis för att miljön alltid kommer i andra rummet när det gäller det andra målet -- ekonomiskt oberoende och tillväxt. Viola Furubjelke talade om att vi måste minska antalet handelshinder. Jag tror också att det är ett viktigt led i sammanhanget. Men samtidigt måste vi också se till vad vi handlar med. Det gäller t.ex. att Sverige årligen importerar regnskog motsvarande ytan av hela Stockholm stad. Det är något som inte stämmer med miljömålet, självtillitsmålet eller hänsynen till människorna. Vidare har vi frågan om Östeuropa. Jag förstår inte diskussionen om enprocentsmålet. Okej, det går att säga att målet inte är så väsentligt. Det är viktigt med innehållet osv. Men det är faktiskt en stor principfråga när man säger att 1 % av BNP skall gå till de allra fattigaste i världen, till u-länderna, och sedan kantrar man över och säger att Östeuropa också skall räknas till u-länderna. Vi har tidigare haft en debatt om behovet av miljöbistånd till Östeuropa. Men då fanns det inga möjligheter. Det var av rent egoistiska skäl såsom att Östersjön skulle räddas och andra mål. Det här stämmer inte. Det är viktigt att vi markerar att vi i Sverige är villiga att behålla enprocentsmålet när det gäller bistånd till de allra fattigaste.
Herr talman! Jag vänder mig först till Pär Granstedt. Jag är oerhört tacksam för den omtänksamhet om min samvetsnöd som Pär Granstedt gav uttryck för. Vi socialdemokrater har inte någon som helst anledning att skämmas för det bistånd som vi har drivit igenom i regeringsställning. Det finns en stor samstämmighet. Jag vill inte på något sätt säga att vi själva skall ta åt oss äran av detta. Men svensk socialdemokrati ute i världen står för mycket av solidaritet med fattiga länder. Man kan känna det när man reser i biståndsländerna. Jag tror också att Pär Granstedt har upplevt det. Det är förvisso så att bistånd till Östeuropa kan motiveras på det sätt som Pär Granstedt beskrev. Men det leder inte till att vi lika gärna skulle kunna ge bistånd åt oss själva för miljö och demokratifrämjande åtgärder. Sverige är inte ett så fattigt land. Pär Granstedt nonchalerade fullständigt ett av mina argument, nämligen att en del av länderna i Central och Östeuropa ligger på samma per capitainkomst som flera av våra biståndsländer. Jag har inte svårt för att motivera detta. När jag möter människor från Central och Östeuropa och hör dem beskriva hur situationen är i dessa länder i dag, känner jag att vi gör rätt. Går det inte att skaka fram pengarna på annat sätt måste de tas från biståndsanslaget. Det är ett väl motiverat bistånd. Anslagsposten är visserligen avsedd för de allra fattigaste länderna, men den är ju rubricerad Internationellt utvecklingsbistånd. I det sammanhanget tycker jag att Central och Östeuropa platsar väl. Karl-Göran Biörsmark hade ungefär samma invändningar mot mitt inlägg. Enprocentsmålet är inte på något sätt statiskt och en gång för alla givet att det skall vara 1 %. Vi kan mycket väl tänka oss att höja målet. Egentligen har det redan gjorts med hjälp av den tekniska anslagskonstruktion som finns angiven i budgeten, bl.a. när vi kan ta i anspråk en del av IDA pengarna. Därtill har vi i särskild ordning för en till två veckor sedan beslutat att öka på katastrofanslaget, dvs. ta i anspråk reserverade pengar som på grund av detta måste betalas ytterligare en gång till Världsbanken.
Herr talman! Viola Furubjelke sade att hon inte skäms för socialdemokraternas insatser när det gäller solidaritet. Jag kan ha en viss förståelse för det i ett historiskt perspektiv. Men nog måste det vara pinsamt när socialdemokraterna nu går ifrån de stolta mål som man länge har hävdat. Det är det som sker nu, dvs. att man släpper ambitionerna när det gäller solidariteten, och skär ned biståndet med 1 miljard jämfört med vad det skulle kosta att upprätthålla enprocentsmålet. Vi kan kanske kunna kosta på oss den historiska påminnelsen, att de som drev fram enprocentsmålet i början av 70-talet knappast var socialdemokraterna. Det var centerpartiet och folkpartiet som år efter år motionerade om att uppnå enprocentsmålet snabbare. Dessa motioner stoppades av samma allians som vi ser i kammaren i dag, nämligen socialdemokraterna och moderaterna. Jag har haft förmånen att få göra en specialstudie på den historien. Det är intressant att konstatera att det låg till på det sättet. Sedan har kanske socialdemokraterna varit bättre på att marknadsföra sin roll internationellt än vad vi andra har varit. Men det är alltså fler som har velat att slå vakt om enprocentsmålet. Nu är det återigen andra än socialdemokraterna som slår vakt om enprocentsmålet. Jag nonchalerade inte alls argumentet om att central och östeuropeiska länder har samma BNP som en del u-länder. Jag kommenterade det i mitt föregående inlägg, men jag kan gärna upprepa det om Viola Furubjelke inte lyssnade på vad jag sade. Argumentet stämmer, men det är inte samma som de u-länder vi har förbundit oss att ge bistånd till. Vi har nämligen sedan gammalt policyn att ge bistånd till de fattigaste u-länderna. De ligger på en helt annan nivå än de cental och östeuropeiska länderna gör. Jag tycker inte heller att det är ett relevant argument. Slutligen säger Viola Furubjelke att biståndet till öst är viktigt och värdefullt. Det håller jag med om. Men problemet är att det inte är vi som betalar det. Vi står inte själva för generositeten gentemot Östoch Centraleuorpa. Det är våra samarbetsländer i Afrika, Asien och Latinamerika som finansierar vår generositet i Öst och Centraleuropa. Jag tycker att det känns litet obehagligt. Vi kan alltså inte yvas över östbiståndet eftersom det inte är vi som har betalat det.
Herr talman! Nu säger Viola Furubjelke att enprocentsmålet utgör ett golv. Socialdemokraterna vill gå vidare. Det låter bra. Men problemet är att man inte försvarar den procentsiffra som man har utlovat. Först måste hålet i golvet täppas till, och sedan kan man börja bygga vidare. Man visar detta med ord men inte med handling. Det är därför vi har fått den här debatten, vilket jag beklagar. Jag tycker att det är tråkigt. Vi skulle behöva debattera andra saker än nivån, som vi var överens om. Jag förstår inte riktigt resonemanget om de reserverade pengarna och att de på något sätt skulle räknas in i regeringens och socialdemokraternas vilja att öka på utöver 1 %. Det vi gör när vi tar pengar från reserverade medel är att vi lånar från reserverna. Men de måste fyllas på. Annars lever vi inte upp till enprocentsmålet. Jag förstår inte det resonemanget riktigt. Det kan knappast räknas in som en ökning utöver 1 %.
Herr talman! Det är intressant att höra Viola Furubjelke säga att hon är stolt över den internationella solidariteten bland socialdemokraterna och samtidigt konstatera att för att få igenom budgeten måste socialdemokraterna ta hjälp från moderaterna. Det finns inget annat parti i riksdagen som vill skära ned på enprocentsmålet och använda det till Östeuropa. Vi står för att det behöver läggas på ytterligare pengar. Hur stämmer det egentligen med de reserverade pengarna? Pengarna till katastrofbiståndet utgjorde väl inte någon utökning med nya pengar? Det var väl pengar som togs från pengar avsedda för andra ändamål för att klara den akuta katastrof som vi stod inför?
Herr talman! Jag börjar denna gång med Marianne Samuelsson, eftersom jag inte hann bemöta henne i min förra replik. Det är självklart att pengarna skall betalas tillbaka. Det innebär också att de används två gånger. Men vi har inte skrivit något i betänkandet om hur vi i nästa budget skall finansiera återläggningen. Det är ett lån av reserverade pengar. Men det är förvisso så att om man räknar ihop de pengar som anslagits till bistånd för i år blir det en utökning av den ursprungliga budgeten. Det kan vi vara överens om. Det börjar nu bli litet rundgång i debatten om argumenten beträffande enprocentsmålet. Både jag och mina meddebattörer återupprepar samma argument. Jag vill säga till Pär Granstedt, Karl-Göran Biörsmark och Alf Wennerfors, att de största problemen när det gäller biståndspolitiken ligger i det faktum att ni tre förespeglar svenska folket att ni skall vara överens om någon slags gemensam biståndspolitik till hösten. Det blir det verkliga fältslaget.

Herr talman! Mycket av den senaste tidens uppmärksamhet har riktats mot den tragedi och det lidande som drabbat kurder och andra grupper som tvingats fly undan Saddam Husseins krigsmaskin och långvariga förtryck. Ytterligare minst en och en halv miljon män, kvinnor och barn kan nu fogas till världens över femton miljoner flyktingar. Jag kom nyligen tillbaka från ett besök bland flyktingarna i Iran och Turkiet. Det är djupt tragiskt att höra människors berättelser om sin flykt, deras oro inför framtiden, liksom att uppleva de mycket svåra förhållandena i flyktinglägren. Framför allt är det barnen som far illa. Jag fick också bekräftat att de svenska insatserna har varit till stor hjälp. Sverige var snabbt på plats. De internationella insatser som görs är dock fortfarande otillräckliga. Denna katastrof är så omfattande att omvärlden måste komma till hjälp mer än vad som hittills har skett. Samtidigt måste sådana förhållanden skapas inne i Irak att det blir möjligt för flyktingarna att återvända. FNs flyktingkommissarie, Sadako Ogata, ringde mig i förmiddags för att vi skulle kunna jämföra intryck från området men också för att diskutera hur vi skulle kunna gå vidare. Jag meddelade henne då att regeringen är beredd att gå in med ytterligare resurser till hjälparbetet för kurderna och andra irakiska grupper som nu tvingas vara på flykt utanför sitt lands gränser. Men det är inte bara i Mellanöstern som man har drabbats av denna typ av mänskligt framkallade katastrofer. I Afrika är just nu mer än 20 miljoner människor helt beroende av hjälp utifrån för att överleva. Orsakerna är huvudsakligen två; konflikter och torka. Även här har Sverige lämnat ett mycket omfattande katastrofbistånd. Det är insatser som självfallet måste fortsätta så länge katastrofläget består. Det är därför nödvändigt med ett omfattande katastrofbistånd nästa budgetår, något som också utrikesutskottet har ställt sig bakom. Jag vill här också betona hur viktigt det är att vi satsar på det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Det måste vara det som utgör biståndets huvuduppgift. Samtidigt som vi har en hög beredskap för akuta humanitära insatser måste vi arbeta med att undanröja katastrofernas orsaker. Detta kräver långsiktiga insatser mot fattigdom och miljöförstöring och för demokrati och social utveckling. Det är därför nu av än större vikt att flera länder än Sverige, Norge, Danmark och Holland uppfyller FNs mål om minst 0,7 % av bruttonationalinkomsten till bistånd. Visst är det så, Pär Granstedt, att Sverige som nation har rätt att ställa stora krav på att omvärlden skall göra mera. Vi spelar i en helt annan division i vad gäller biståndsvolym än de allra flesta rika länder. Det här ältandet, som en del kallar det, om procentsatser har mycket med internationellt gemensamt ansvarstagande att göra. Om det inte finns en procentsats som man skall försöka leva upp till -- FN har satt den till 0,7 % -- kan en del smita undan sitt internationella ansvarstagande. Dess värre sker det också bland många länder. Även när man räknar in östbiståndet i biståndsramen och kostnaderna för de flyktingar som kommer till Sverige från u-länder, har vi anledning att vara stolta över vår biståndsvolym och våra insatser. Internationellt sett klarar vi oss mycket bra i alla jämförelser. För att tredje världen skall kunna bryta massfattigdom och underutveckling krävs ökat resursflöde till u-länderna. Men detta stöd utifrån kommer alltid att ha sina begränsningar. Huvudansvaret måste ligga på u-landet självt. Biståndsgivarnas roll är att vara samarbetspartner i en utvecklingsprocess. Grunden är hjälp till självhjälp. En av de viktigaste målgrupperna för det svenska biståndet är kvinnor och barn. De utgör merparten av världens fattiga. Barnens situation har betonats särskilt det senaste året genom FNs barnkonvention och barntoppmötet. Konventionen utgör en stark maning till alla länder att på alla plan se till barnets bästa. Svenskt bistånd riktas i stor utsträckning mot sektorer som påverkar barns och kvinnors situation. Detta gäller även befolkningsfrågorna som många talare i dag berört. Jag välkomnar riksdagens intresse för befolkningsfrågorna och deras betydelse inom biståndet. För en vecka sedan var chefen för FNs befolkningsfond, Nafis Sadik, i Stockholm. Hon är också generalsekreterare för 1994 års befolkningskonferens. Vi kunde i samtal med henne från svensk sida försäkra om ett aktivt svenskt stöd också fortsättningsvis i befolkningsfrågorna. Det kan ske via multilaterala kanaler, men också genom ökade insatser via bilaterala kanaler. Dessa frågor är naturligtvis viktiga för kvinnor. Det är viktigt att ha ett bistånd som stöder hälsovård, undervisning och annan social välfärd, liksom att vi bidrar till att höja värdet av kvinnors arbete. Det kan ske dels genom att ge kvinnorna tillgång till resurser och kunskap, dels genom att hjälpa dem att få sina rättigheter eller förutsättningar för att kräva sina rättigheter. Det är ett viktigt inslag i ett bistånd som också syftar till att främja demokrati. Det mesta av det svenska biståndet går sedan länge till Afrika. Det är naturligt, eftersom det är just Afrika som lider av snart sagt alla utvecklingsproblem. Bristen på demokrati är ett. Det är därför nödvändigt att i-länderna ökar sin resursöverföring till u-länderna genom bistånd, skuldlättnader och rättvisare handel. Men ansvaret måste delas. U-länderna kan inte bara ses som offer, Bengt Hurtig. Det krävs också att u-länderna för en utvecklingsfrämjande ekonomisk politik, inkluderande strukturanpassning. Men då måste vi också se till att u-länderna får extra stöd för att undvika alltför negativa effekter på områden som hälsovård och skola. I Afrika genomför nu många länder viktiga reformer i riktning mot en marknadsanpassad ekonomi. Med biståndet stöder vi dessa ansträngningar. Men vi betonar samtidigt att detta kräver särskild omsorg om miljön och satsningar på de sociala sektorerna. Enbart marknaden kan inte lösa fattigdomsproblemen, det visar också vår egen historia. Det finns nu mitt i alla svårigheter, som man i dag kan se i u-länderna, en tendens till ljusning inte minst i en rad afrikanska länder som genomför ekonomiska reformer. Det inger hopp om att Afrika kan finna utvägar ur sin kris. Till detta ökade hopp bidrar också förändringarna i riktning mot ökad demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Flera afrikanska länder, däribland många av våra samarbetsländer, har på senare tid tagit viktiga steg mot politisk pluralism och flerpartisystem. Under 1980-talet har svenskt bistånd markerat dessa frågor allt tydligare. Jag vill inte överdriva Sveriges roll för de demokratiska förändringar som pågår i Afrika, men jag är övertygad om att Sveriges och andra länders biståndsnärvaro i dessa länder och vår målmedvetna strävan att genom dialog och genom utformningen av biståndet främja en demokratisk utveckling är en av många orsaker till det som nu sker. I detta läge, när de afrikanska länderna arbetar både med demokratisering och med svåra ekonomiska reformer, är det viktigare än på länge med ett starkt stöd utifrån. Därom råder också, som framgått av den här debattten, en stor enighet i Sveriges riksdag. Det enda undantaget är moderata samlingspartiet -- som vanligt, skulle jag kunna tillägga. Även i år utmärker sig moderaterna som det enda riksdagsparti som vill överge enprocentsmålet och skära ner biståndet till de fattiga. Jag förstår att Alf Wennerfors gärna tar till argument som att man skall sluta att tjata om procenttal. Jag menar att det är viktigt att vi har en diskussion. Även när jag får kritik i det avseendet från flera partier, tycker jag att det är viktigt att vi för den debatten. Volymen är väl så viktig som kvaliteten -- det ena betingar det andra. Jag beklagar att ett parti här mäler sig ur. Det skulle ha varit ett styrkebevis för Sveriges internationella anseende om alla riksdagens partier slutit upp bakom principen om en procent i bistånd. Ett kärt argument hos moderaterna för att skära ner vårt bistånd är bristen på demokrati i fattiga länder. Argumentet är att vi skulle främja en demokratisk samhällsutveckling bättre genom att minska biståndet till de fattiga människor som inte har haft lyckan att födas i ett land med flerpartisystem. Men, Alf Wennerfors, ingen har hittills lyckats bevisa att demokratiutveckling skulle främjas av fattigdom och av bristande sjukvård, utbildning, kommunikationer osv. Uganda har diskuterats mycket här, och jag vill ta detta land som exempel, eftersom jag just fått fram uppgifter på vad våra insatser i Uganda består i. Det är inte, Alf Wennerfors, ett regimstöd det handlar om. Det är ett brett samarbete med svenska internationella organisationer, med FN organ och med Världsbanken. Genom UNICEF samarbetar vi för att få fram vatten och en bättre hälsovård. Genom Världsbanken stöder vi ett program för att rehabilitera hälsovården i Uganda. Det finns också ett direkt fattigdomsinriktat program, som behövs just därför att Uganda genomför ett strukturrationaliseringsprogram. Vi gör omfattande AIDS-insatser genom Världshälsoorganisationen, UNICEF och Röda korset. Vi stöder kooperationen, och vi ger valutastöd. Både stöd till kooperationen och valutastödet via Världsbanken är till för att bönderna skall kunna köpa utsäde, klara transporter, osv. Vi stöder småföretagarna genom att de får låna i Östafrikanska utvecklingsbanken. Det görs insatser för mänskliga rättigheter, för kvinnobistånd, miljöbistånd osv. Jag har väldigt svårt att förstå att demokratin i Uganda skulle förbättras om vi inte gav detta stöd. Jag tycker att Alf Wennerfors måste försöka bevisa det för oss. Jag har tagit detta så här utförligt, eftersom jag anser att man måste ha något så när klart för sig vad det är man säger när man anklagar ett land eller vårt bistånd till det landet på det sätt som Alf Wennerfors här gör. Moderaterna vill vidare avveckla biståndet, på kortare eller längre sikt, till 12 av våra 19 programländer. Jag vill då gärna fråga: Vilka andra fattiga länder vill ni då göra till programländer? Eller vill ni helt enkelt dra in det här biståndet? Var finner ni de länder som är demokratiskt så fullgångna att de platsar på den moderata biståndskartan? Enligt min mening måste man när man arbetar med demokratifrågor se detta som en del i ett lands hela utveckling, där också ekonomiska och sociala förhållanden är avgörande. Detta samtalar vi naturligtvis om, inte bara med statschefer, Alf Wennerfors, utan naturligtvis även med politiker på alla nivåer och med företrädare för myndigheter. Jag för dessa samtal, men det gör även alla andra som deltar i svensk biståndspolitik. Alf Wennerfors behöver därför inte skämta om någon snäll tant som kommer och för samtal. Det handlar inte om detta, utan här har vi en konsekvent linje rätt rakt igenom. Men det är inte bara samtalen och dialogen som är det viktiga, utan det viktiga är vad vi gör praktiskt för att främja demokratin. Hela vårt bistånd är inriktat på att man skall få en utveckling till stånd. Detta är i sig demokratifrämjande. Vidare är naturligtvis valet av samarbetsprojekt och arbetsmetoder viktigt. Demokratimålet finns med i allt bistånd. Särskilt viktigt är naturligtvis det speciella demokratianslaget, som jag föreslagit i budgetpropositionen och som faktiskt uppgår till över en halv miljard kronor. Vi kan slå fast och vara stolta över att genom svenskt bistånd görs det runt om i världen mycket viktiga insatser för att främja demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Herr talman! Internationalism och ömsesidigt beroende är två nyckelord när det gäller att möta de utmaningar mänskligheten har framför sig. Allt flera av de stora överlevnadsproblemen kräver en internationell samverkan. Det gäller såväl massfattigdom och krig som de globala miljöproblemen. Just nu pågår förberedelserna inför FNs stora miljökonferens 1992. Från svensk sida har vi framför allt verkat för att konferensen skall kunna fatta konkreta beslut om handling. I en värld av ökat ömsesidigt beroende blir det multilaterala biståndet allt viktigare. Det multilaterala utvecklingssamarbetet är sedan länge en av de tyngsta posterna i Sveriges bistånd, och så är fallet även i årets budgetförslag. Det är ett uttryck för den vikt vi lägger vid FN och andra internationella organ. Sverige hör därmed till en av de största bidragsgivarna i flera FN-organ, även räknat i absoluta tal. De stora resurser vi använder för multilateralt bistånd gör naturligtvis också att vi måste ställa krav på att pengarna används på effektivast möjliga sätt. De nordiska länderna har sedan en tid tillbaka arbetat med en gemensam analys om FN i utvecklingssamarbetet. Syftet är att bidra till en process mot ett starkare FN. Rapporten, som kallas ''FN i utvecklingssamarbetet'', kommer att presenteras inom kort. De senaste åren har vi kunnat se dramatiska förändringar i världen. Aldrig förut har demokratins styrka som utvecklingskraft varit så tydlig. Samtidigt har vi ett läge där hoppet om verklig nedrustning är större än på mycket länge. En större del av världens resurser borde nu användas till fredliga ändamål, social och ekonomisk utveckling. Det finns också en växande insikt i hela världen om vikten av internationellt samarbete. Detta manifesterades senast för 10 dagar sedan i Saltsjöbaden vid den internationella konferens om globalt samarbete som statsminister Ingvar Carlsson stod som värd för. Det är riktigt som Pär Granstedt sade att Sverige av tradition spelar en progressiv roll. Det framkom mycket tydligt vid denna konferens. Utvecklingsbistånd kan synas vara en droppe i havet, och behoven kan verka oändliga. Ändå vet vi att bistånd gör nytta, att det är en hjälp till självhjälp för fattiga människor och fattiga nationer. Under de senaste 30 åren har många framsteg gjorts, även i Afrika, som har de största problemen. Läskunnigheten har ökat liksom den genomsnittliga livslängden. Barnadödligheten har minskat kraftigt. Trots att befolkningen i uländerna har ökat med 2 miljarder har livsmedelsproduktionen ökat ännu mer. Detta får naturligtvis inte skymma de alltjämt skriande klyftorna mellan fattiga och rika, de stora flyktingströmmarna, miljöhoten och det lidande som fortfarande orsakas av våld och förtryck. Men de framsteg som trots allt gjorts visar att det går att förändra verkligheten, om alla är med och tar sitt ansvar. Det bidrag som Sverige kan ge i det här arbetet är ett fortsatt generöst utvecklingsbistånd och en fortsatt politik för internationell solidaritet och samverkan.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att bli litet imponerad av de djärva grepp som biståndsministern tar i den här debatten. Lena Hjelm-Wallén står här i talarstolen och talar med patos om enprocentsmålet och angriper moderata samlingspartiet som det enda parti som ''mäler sig ur'' den stora enigheten om enprocentsmålet. Lena Hjelm-Wallén talar om hur bra det vore om det fanns en enighet i kammaren och alla ställde upp på enprocentsmålet. Men verkligheten är ju den, att Lena Hjelm-Wallén själv har lagt fram ett förslag som innebär att vi faktiskt går ifrån enprocentsmålet -- låt vara att det sker under skydd av en del passande rökridåer. Om det hade varit så som Lena Hjelm-Wallén önskar, nämligen att även moderaterna ställde upp på enprocentsmålet, då skulle ju regeringen ha fått stryk. Då skulle biståndet -- mot regeringens förslag -- ha höjts med en miljard. Jag vill gärna, herr talman, tro att Lena Hjelm-Wallén innerst inne hade tyckt att det hade varit riktigt bra. Men det hade kanske möjligen gett upphov till litet diskussioner och litet svårigheter med finansdepartementet. Jag tycker ändå att det är dags att biståndsministern bestämmer sig. Skall vi slåss för enprocentsmålet, så låt oss då göra det! Låt oss då se till att vi får de anslag som krävs för det. I annat fall får vi bara erkänna att socialdemokratin inte längre står för detta uttryck för den internationella solidariteten. Jag ber om ursäkt för att jag återkommer till detta. Det har sagts att vi är litet tjatiga, men Lena Hjelm Wallén sade ju att vi fick diskutera enprocentsmålet. Det är faktiskt inte heller vi som står för enprocentsmålet som provocerar fram denna debatt, utan det är socialdemokrater och moderater som provocerar fram debatten genom att gå ifrån målsättningen, precis som Karl-Göran Det är också viktigt att vi diskuterar biståndets innehåll. Vi vill gärna att vi får till stånd en ordentlig debatt om detta genom att man i en ulandspolitisk utredning så att säga tar ett totalgrepp på frågan. Det har ju i den svenska biståndspolitiken skett en ganska stor omsvängning. Tidigare ställde vi ganska okritiskt upp på ofta socialistiskt inriktade mottagarländers krav och önskemål. Numera är marknadsekonomi lösenordet, och det är fråga om en kanske lika okritisk anslutning till Världsbankens ambitioner. Vi skall ställa upp för att se till att det inte blir ''alltför negativa effekter på utbildning och hälsovård''. Vi glömmer kanske att just utbildning och hälsovård är lika viktigt för utveckling som en god betalningsbalans.
Herr talman! Jag vill för det första säga att jag uppskattar att biståndsministern efter vad jag förstår prioriterar biståndsdebatterna i riksdagen. Det är inte alla statsråd som prioriterar och respekterar riksdagen på det sätt som biståndsministern gör. Jag tycker därför att det är bra att vi varje år få ha en sådan här debatt tillsammans. Det är för det andra mycket som jag kan instämma i i biståndsministerns anförande. För det tredje var det trevligt att biståndsministern välkomnar riksdagens intresse för befolkningsfrågor. För det fjärde sade biståndsministern att Ugandastödet inte är något regimstöd. Sedan berättade biståndsministern vad stödet bestod av. Det har väl även tidigare varit fråga om ett myndighetssamarbete mellan Sverige och Uganda. Men nu skall Uganda bli ett programland. Detta måste väl ändå gå via statsledningen, och det kan väl därför sägas vara ett regimstöd? Jag måste för det femte säga att jag har upplevt biståndsministern som en väldigt just politiker som inte tar till låga argument. Men nu har biståndsministern faktiskt nått något av ett bottenläge. Biståndsministern har alltså mage att säga att vi moderater menar att det blir demokrati om vi minskar biståndet till de fattiga människorna. Det är väl att gå väldigt, väldigt långt! Det påminner om de arbetsmarknadspolitiska debatterna för en del år sedan, där arbetsmarknadsministern påstod att avsikten med vår politik var att det skulle bli arbetslöshet. Det här är något liknande, biståndsministern. Jag trodde inte att biståndsministern skulle använda ett sådant argument mot ett annat parti, att hon skulle hävda att vi med avsikt skulle sänka biståndet till de fattiga för att det skall bli demokrati. Jag måste säga att det är uppseendeväckande. Vi ställer på dessa länder det villkoret, att om de fortsätter med sin diktatur och inte gör något som helst för att omvandla landet till en flerpartistat och föra in demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, då trappar vi ned biståndet. Men det innebär, biståndsministern, att biståndet skall återfå sin nuvarande storlek så fort man i dessa länder vidtar åtgärder med syfte att föra in demokrati. Koppla därför inte ihop olika saker på det sättet! Det anstår inte ett statsråd.

Herr talman! Jag vill först korrigera mina yrkanden när det gäller våra reservationer. Jag yrkade i mitt huvudanförande bifall till ett antal reservationer, men jag tar nu tillbaka yrkandena i fråga om reservationerna 35, 110, 121 och 151. Orsaken är inte att jag inte står bakom dessa reservationer, utan att hanteringen skall bli litet enklare. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2, 5, 7 och 15. Det är en praktisk åtgärd. Jag vill sedan rikta mig till biståndsminister Lena Hjelm-Wallén. Jag skriver under på väldigt många av de vackra ord som Lena Hjelm-Wallén här framförde -- så gott som allihop. Jag är övertygad om att detta verkligen kommer från hjärtat och är biståndsministerns uppriktiga mening. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är viktigt. Det måste till en väldig envishet i det sammanhanget. Det är också glädjande att biståndsministern säger att vi skall fortsätta att tjata om den procentdebatt som förs här. Det är en viktig debatt, sade biståndsministern. Jag uppfattar detta som litet av ett rop på hjälp, som att biståndsministern säger: Blås på här nu, ni som försvarar enprocentsmålet! Hjälp mig att stå emot finansen och andra som rycker i pengarna! Jag lovar att vi skall stå upp och hjälpa till att driva de här frågorna. Det är nämligen ett löfte som socialdemokraterna har ställt sig bakom. Jag tror att biståndsministern uppfattar det som en urholkning, även om jag kan förstå att det är svårt att använda just det ordet. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till biståndsministern. I samband med att 1 miljard över en treårsperiod togs från u-landsanslaget till anslaget för hjälp åt öststaterna sades det att detta skulle vara tillfälligt, att det skulle gälla just den miljarden. Gäller det fortfarande? Skall de 700 miljonerna till flyktingar i Sverige uppfattas som en tillfällig åtgärd, eller är det någonting som skall rulla vidare? Jag vill inte ha som svar att det är roligt att från folkpartiet liberalerna få höra att socialdemokraterna skall regera vidare och ta ansvaret, utan jag vill ha biståndsministerns syn på detta. Är de 300 miljonerna och de 700 miljonerna tillfälliga, eller skall de -- såsom vi uppfattar det -- rinna igenom hålet i golvet, det golv som biståndsministern tidigare sade skulle gälla för enprocentsmålet?
Herr talman! Efter att ha hört Lena Hjelm-Walléns inlägg blir det betydligt intressantare med enprocentsmålet och vikten av det. Dels har vi behovet att driva det gentemot andra länder, som ännu inte kommit upp till den målsättning FN satt på 0,7 %. Vidare har vi principfrågan: Skall vi klassa Östeuropaländerna som biståndsländer, och vad innebär det för andra länders sätt att ge bidrag? Är det inte en stor risk att de tar efter oss och tar av sina medel, som ännu inte uppgår till 0,7 %, kanske 0,3 %, och lägger stora delar av detta i Östeuropa? Många länder har insett att det är intressant att vara med och investera och eventuellt få upp ekonomin i öst, för att sedan kunna ha glädje av den för att öka sin egen tillväxt. Lösningen på den principfrågan tycker jag det är viktigt att vi diskuterar oss fram till. Den fantastiska ökningen på 871 milj.kr. åts faktiskt upp av flyktingpengarna 700 milj.kr., och räckte inte för att täcka Östeuropabiståndet. Det var inte mycket att komma med. Jag tror att det kan vara bra att vi driver på denna fråga, så att finansdepartementet får upp ögonen för att vi inte kan ha ett sådant osolidariskt tänkande, utan måste öka biståndssidan. En annan fråga, som inte biståndsministern berörde, men som jag förväntat mig få höra någonting om är biståndet i ett kommande EG perspektiv. Vi vet att folkrörelsernas möjlighet att påverka är betydligt sämre inom EG än vad vi är vana vid. Det kan vara intressant att få reda på vad som händer med det svenska biståndet i det kommande EG-medlemskapet.
Herr talman! Det är klart att det är glädjande att höra anslutningen till enprocentsmålet. Men trots det försöker man på olika sätt lägga ut rökridåer för en minskning av biståndet till vad jag förstår Vi har sedan början på 1970-talet drivit ett arbete på att uppnå det 0,7-procentsmål som FN lade fast redan 1970. De ansträngningarna har lett till att biståndet från OECD-världen nu är 0,33 % eller någonting sådant av bruttonationalintäkten. När regeringen nu är beredd att minska det svenska biståndet förlorar vi en del av vår argumentationstyngd. Man säger att i Östeuropa är bruttonationalprodukten per capita likadan som i en del av de bättre u-länderna. Men detsamma skulle man förmodligen kunna säga om vissa utkantsområden i Portugal. När vi nu har förhandlingar med EG och kanske också blir medlemmar, kommer de länder i Sydeuropa som har svaga regioner att ställa tuffa tag på att vi skall bidra till de fattiga delarna av södra Europa också. Var skall de pengarna tas?

Herr talman! Först ett tack till Alf Wennerfors för de vänliga orden. Jag tycker denna debatt är intressant och vill gärna vara med så mycket jag kan. Jag ställde frågan till Alf Wennerfors om detta med att ni vill ta bort biståndet -- om inte på en gång så på sikt -- från 12 av de 19 programländerna, om de inte utvecklar sig i den riktning ni önskar. Om detta ställningstagande är genomtänkt måste ni ha funderat på vad ni gör om det inte blir som ni önskar. Menar ni att ni då inte skall avbryta? Har ni inte någon alternativstrategi? I så fall är detta bara ett inrikespolitiskt slagträ i debatten. Jag ber än en gång att få ställa frågan: Vilka länder bland de fattiga afrikanska länderna kan ni finna som uppfyller era krav på mottagarland för svenskt bistånd? Ni måste i alla fall kunna ta fram några. I annat fall tycker jag att det ni håller på med är mycket schablonartat och bara en inrikespolitisk träta. Jag fick en direkt fråga vad som händer när Uganda blir programland. Vi har redan tidigare haft samtal och överläggningar med ugandiska regeringen om det bistånd som nu finns spritt på många händer. Det kommer att gå till på samma sätt fortsättningsvis, även om det skrivs ett papper om detta med den ugandiska regeringen. Fortfarande kommer det att vara den svenska kooperationen, Världsbanken osv. som är aktörerna. Vi kommer inte att ha egen biståndsnärvaro ens i Uganda, utan det är via enskilda och internationella organisationer som vårt bistånd kommer att gå. Så till procentdiskussionen. Jag menar att det är viktigt att riksdagen ställer upp för enprocentsmålet. När jag pekar ut moderaterna i det sammanhanget, Pär Granstedt -- det verkar som om Pär Granstedt inte märkt det -- är det inte därför att moderaterna accepterat flera av regeringens förslag när vi tittar på vad som är innehållet i en procent, utan det är därför att moderaterna föreslår en minskning på nästan 1 miljard utöver detta. Det kan ändå inte Pär Granstedt bortse ifrån och stryka över med hartassen. Därmed går ju moderaterna kraftigt under enprocentsmålet och skiljer ut sig från alla andra. Sedan kan vi andra, som ställer upp för enprocentsmålet, diskutera vad man kan acceptera som bistånd inom denna ram. Jag har tidigare gjort klart att jag inte tycker det är särskilt ärorikt att nu föra in asylkostnader för flyktingar från u-länder i biståndsanslag. Jag hade helst önskat att detta skulle fortsätta att finansieras över arbetsmarknadsdepartementets budget. Men detta är helt enligt reglerna i OECDs biståndskommitté DAC. Därmed är det inte underligt att vi i en situation med starka budgetbegränsningar på oss från alla områden gör på detta sätt och tar in denna kostnad inom biståndet. Hur länge? Det beror på hur budgeten kommer att se ut fortsättningsvis. Så Östeuropabiståndet. Man måste ha klart för sig vilka siffror man talar om. Det gäller 900 milj.kr. på tre år, alltså 300 miljoner om året. Det är 2 % av hela biståndsvolymen. Men jag vill gärna säga här att denna miljard nu är uppe i 1,7 miljarder eller så, och jag tror att inom en treårsperiod kommer den säkert att vara uppe i 2 miljarder. Men det är andra departement som ställer upp med de tillkommande medlen. Det tycker jag är bra. Det tyder på att vi fått ett diversifierat intresse och ansvarstagande i vårt finansiella samarbete med Östeuropa. Det är inte så lätt att svara på hur länge vi behöver ha bistånd. Det beror på utvecklingen i Östeuropa. Vi är på första året och har några år att se på utvecklingen. Jag har svårt att bedöma hur det kommer att vara om tre år. För att fortsätta huvudräkningen: enprocentsmålet som vi alltså upprätthåller innebär i år en ökning på 871 milj.kr. Dessutom har jag föreslagit en annan anslagsteknik vad gäller Världsbankens utvecklingsfond IDA. Det gör att vi får loss ytterligare 422 milj.kr. för användning som normalt bistånd. Detta innebär att vi tar av en stor ökning och en redan stor volym när vi bekostar Östeuropabiståndet inom biståndsramen. Därmed tycker jag att man inte behöver skämmas för detta. Det finns ingen utfästelse till något u-land som vi därmed behövt nagga i kanten. Se på Afrikabiståndet -- det sker en mycket kraftig ökning detta år. Hurtig: EG-biståndet är en intressant fråga. Men vårt samarbete med EG är ännu ganska mycket i sin linda, vi håller på att lära oss mera om det. Vi har länge haft ett nära och gott samarbete med dem som står för EG-biståndet. Detta är ett stort och betydelsefullt bistånd ute i världen och någonting som man skall ha stor respekt för, tycker jag. Några samarbetspartners -- de som brukar kallas like minded -- som Danmark och Holland har också funnit att de kan spela en mycket stor roll i EG sammanhang och på ett progressivt sätt påverka EG-biståndet. Därmed vill de gärna ha oss med som ytterligare en partner i det sammanhanget. Det sker nu en analys, och vi kommer till sommaren som en del i en analys av olika områden för vad EG-medlemskapet betyder för Sverige, att också visa vad EG-biståndet kommer att betyda. Vi skall alltså svara på det litet senare. Sedan var det fråga om var EGs regionala fonder skulle betalas någonstans. Jag kan inte tänka mig att dessa regionala fonder som finns inom EG skall betalas av biståndsanslaget.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Jag hade hoppats att biståndsministern skulle ta tillbaka det låga argument som förekom i hennes huvudanförande, men hon har ju en chans till att göra det. Jag skulle aldrig komma på tanken att misstänkliggöra min motståndare på det sätt som biståndsministern här har gjort. Jag sade i den arbetsmarknadspolitiska debatten att jag aldrig skulle kunna tänka mig att misstänkliggöra Anna-Greta Leijon för att med avsikt föra en sådan politik att det blev arbetslöshet. Sedan tog det ganska snart slut. Jag hoppas att också denna typ av argumenterande kan ta slut. Däremot ligger det mycket i att biståndsministern ställer frågan till mig vad det är för andra länder som vi skall satsa på. Jag har också funderat på det och vi har diskuterat den frågan, men vi har inte kommit så mycket längre. Samtidigt vill jag säga att om Sverige skulle ställa sådana villkor, att vi trappar ner biståndet på ett antal år -- fem, sex, sju eller åtta -- då är jag övertygad om att det skulle hända saker med den demokratiska utvecklingen i många av dessa tolv länder, kanske t.o.m. i alla. Under dessa förhållanden är vårt förslag till bistånd detsamma som biståndsministerns, för att gå tillbaka till den träta vi nu för. Skulle vi dessutom få det så att vi kunde påverka andra länder, alltså följa den tanke Olof Murelius hade i sin artikel i Svenska Dagbladet i måndags, då skulle det gå ännu fortare med den demokratiska utvecklingen i dessa diktaturer. Sedan bara en sak som jag inte hann med i förra inlägget. Biståndsministern säger nu att hon inte träffat så många statschefer och diktatorer under den här treårsperioden och kunnat tala allvar med dem. Men, säger hon, vi talar med de andra representanterna för de här regimerna: skogsministern hit och samordningsministern där. Vidare sade biståndsministern att andra i hennes omgivning, hennes medarbetare, talar med dem. Det är litet blåögt -- ursäkta att jag säger det. I ett land där man har en diktator är det han som bestämmer. Människor runt omkring honom -- t.ex. på olika ministerposter -- sitter ofta där på hans villkor. Att tala med dem om det här viktiga tror jag inte betyder så mycket. Att tala med statschefen, diktatorn, kan, tror jag däremot, så småningom ge resultat tillsammans med att ställa rejäla villkor.
Herr talman! Först till frågan om enprocentsmålet. Lena Hjelm-Wallén försöker fortfarande ge moderaterna en särställning. Jag håller gärna med så långt att det är klart att moderaterna är värst. Socialdemokraterna skär ned med 1 miljard i förhållande till enprocentsmålet. Moderaterna vill skära ned med 2 miljarder i förhållande till enprocentsmålet. Det är klart att det är en gradskillnad, men det är inte en artskillnad. Ni har det gemensamt att ni faktiskt går ifrån enprocentsmålet. Nu hänvisar Lena Hjelm-Wallén till att förfaringssättet med asylkostnaderna är godkänt av DAC. Men vad har det med saken att göra? Vårt enprocentsmål är inte en utfästelse i förhållande till DAC, utan det är en utfästelse som Sveriges riksdag har gjort i förhållande till u-länderna. Det är en relation mellan Sverige och de u-länder som vi har åtagit oss att hjälpa, och de har nog inte godkänt det här. Vi har alltså gått ifrån den utfästelse som Sveriges riksdag gjorde i början av 1970-talet. Det kommer vi inte ifrån, oavsett vilka principer DAC tillämpar när man där räknar på sitt 0,7 Jag tycker uppriktigt sagt att det är viktigt att vi är sakliga i debatten. Lena Hjelm-Wallén upprepade det Viola Furubjelke sade om den stora ökningen på 875 miljoner. Jag vill bara påminna om den kommentar jag då gjorde, nämligen att den ökningen är bara luft -- det är en nominell ökning. Den räcker knappast till att täcka inflationen. Det finns inga reella nya pengar. Vartenda öre som går till asylkostnader och till Östeuropa innebär mindre resurser till de fattiga länderna. Sedan påstår Lena Hjelm-Wallén att det är en stor ökning av biståndet till Afrika. Det är ett mycket häpnadsväckande påstående. Jag gjorde ett hastigt överslag och kom fram till att det var en nettoökning i löpande penningvärde med ungefär 30 miljoner, och det skall då täcka inflationen för ett anslag på två och en halv miljard. Vad det innebär är att vårt bistånd till Afrika minskar kraftigt i reala termer. Det är naturligtvis en följd av att vi använder pengarna till annat -- till asylkostnader i Sverige och till stöd till Östeuropa. Det här har konsekvenser för våra samarbetsländer, t.ex. i Afrika -- det kommer vi inte ifrån. Men det är också viktigt att vi tittar på hur pengarna används, och där vill jag igen påminna om den nya inriktning som har skett av de svenska biståndsprioriteringarna. Man har gått ifrån att satsa på ländernas prioriteringar och över till att satsa på Världsbankens prioriteringar. Det är en debatt som jag tycker att vi borde fördjupa i framtiden.
Herr talman! Man kan fråga sig hur långt en minister kan gå när det gäller att erkänna ett fel eller ett misstag. Biståndsministern har inte här i dag tillstått att man har gått ifrån enprocentsmålet. Men biståndsministern har i alla fall gått så långt att hon har sagt att det som nu föreslås inte är särskilt ärorikt; det var så biståndsministerns ord föll när hon skulle sätta något slags epitet på det förfarande med en miljard av biståndspengarna som vi talade om. ''Inte särskilt ärorikt''. Det är det förvisso inte! Jag tar det som ett erkännande av biståndsministern att hon hade velat göra någonting annat, men till detta är hon nu nödd och tvungen. Det är klart att det då inte är lätt att försvara det -- det är en sjuk sak. Nu tvekar inte biståndsministern heller när det gäller att fortsätta rulla de här miljonerna, t.ex. till Östeuropa, inom enprocentsramen. Jag hade den uppfattningen att detta var -- jag har för mig att det sades i biståndsdebatten för ett år sedan -- en engångsföreteelse. När de här tre åren var slut skulle det upphöra. Men nu låter det annorlunda. Det är på det här sättet socialdemokraterna har gjort gång efter annan under 1980-talet. Jag har framfört det i mitt inledningsanförande. Jag tänker på alla de gånger då regeringen har lagt ut dimridåer och dribblat med biståndet. Påståendet att Östeuropabiståndet och biståndet till flyktingar i Sverige inte naggar på biståndet till u-länderna håller inte. Precis som Pär Granstedt om och om igen har sagt haltar det resonemanget. Det är förvisso inte särskilt ärorikt att föra det resonemanget! Något har vi lärt oss av den här debattomgången, tycker jag, och det är att biståndsministern slåss ganska ensam i regeringen för enprocentsmålet. Vi kommer från vårt håll att hålla den lågan brinnande. Enprocentsmålet är ett åtagande, det är en viktig signal till andra länder. Det är en felaktig signal att nu på vårt håll -- i ett av världens rikaste länder -- börja darra på manschetten när det gäller att vara solidarisk och uppfylla våra löften.
Herr talman! När vi träffar företrädare för tredje världen märker vi en stark oro för utvecklingen när det gäller biståndet. Som exempel tar man kantringen när det gäller synen på biståndet till Östeuropa och även vad som kommer att inträffa under EG-anpassningen. Vi har redan fattat beslutet att uppdra åt regeringen att söka medlemskap i EG, och det är först efter detta beslut som man nu håller på att utreda oerhört centrala frågor för Sveriges hela utrikespolitik, inte minst synen på alliansfrihet och neutralitet. Men det är tydligen också så att man inte tänkt igenom konsekvenserna för biståndet innan man slog in på linjen att söka medlemskap i EG. Det sista beslutet när det gäller riksdagens möjligheter att förhindra en medlemskapsansökan fattades för övrigt i dag. En konsekvens som väl de flesta av analytikerna är överens om är att vi i och med ett medlemskap får ett oerhört starkt tryck på oss att minska skattetrycket här i landet, och det kommer naturligtvis också att få konsekvenser för förmågan att genomföra ett bistånd. Det gläder mig att vi fick beskedet att medlen till de regionalpolitiska insatser som skall göras främst i södra Europa inte kommer att tas från biståndet. Jag skulle vara glad om även företrädare för de borgerliga partierna kunde göra en sådan utfästelse.
Herr talman! Enligt DAC-reglerna är det okej att nu, i ett kärvt läge, använda 700 miljoner av biståndsmedel till vår flyktingpolitik, säger biståndsministern. För det första kan man då fråga: Kan det kärva läget möjligen ha ett samband med den skatteuppgörelse som har träffats med folkpartiet? För det andra kan man fråga: Är det inte så att vi har fört en dålig flyktingpolitik, som lett till att vi i det här läget har fått exeptionellt stora kostnader? Jag talade i mitt anförande litet grand om global hållbarhet för utvecklingen. Det är då intressant att ur EG-perspektiv titta på vad som är hållbart långsiktigt på en enda jord. EG är ju framför allt en ekonomisk sammanslutning där man strävar efter ekonomisk tillväxt. Det kan i och för sig vara bra, om det är globalt hållbart. Stämmer det med den internationella solidaritet som vi vill driva -- och som jag antar att även socialdemokraterna vill driva -- med en bättre fördelning av jordens resurser? Eller skapar man nu ännu mer av biståndsberoende i framtiden, där man med enprocentsmål och annat köper sig fri för det man egentligen roffar åt sig av u-ländernas del av kakan?
Herr talman! Pär Granstedt är mycket snabb i många avseenden. Han är också snabb i huvudräkning, men det kan då också bli litet fel. Det är så att det som vi när regeringens budget går igenom ger till Afrika nästa år innebär en avsevärd ökning. Sedan skall man också komma ihåg att även om vi kan tycka att det är inflationspengar -- Sverige -- så är det reala pengar för u-länderna. Det har faktiskt varit så konstigt -- ja, så illa, kan man tycka -- att ju högre inflation vi har haft i Sverige, desto mer har vi kunnat överföra till u-länderna realt sett. Det är tekniken som är sådan. Karl-Göran Biörsmark! Det är klart att det är så att vi alla skulle ha önskat göra mer -- det må gälla biståndsområdet eller andra samhällsområden. Det finns ingen av oss politiker som vill skära ned någonstans -- av ren självbevarelsedrift, egentligen. Ingen vill strama åt eller begränsa. I varje fall gäller det oss socialdemokrater -- det kan jag lova. Det är bara så att vi har ett budgetläge som vi faktiskt måste se i vitögat och göra något åt. När vi i höstas tog in asylkostnaderna för u-landsflyktingar i biståndsbudgeten var det just i en situation där man på nästan alla samhällsområden drog åt svångremmen en del. Då fick också biståndet vara med. Som jag har sagt tycker jag inte att just det är någonting att vara särskilt stolt över -- det är, som jag har sagt, inte särskilt ärorikt. Men samtidigt går det ju att försvara just därför att detta accepteras i OECDs biståndsregler. I andra sammanhang använder man väldigt gärna OECDs biståndsregler för att tala om vad vi får och inte får göra.

Det kommer att öka fattigdomen i de länderna. När Alf Wennerfors litet troskyldigt säger att han upprörs över det tror jag att det är så att han inte måtte ha insett vad det är moderaterna föreslår. Vill man avveckla eller minska ett bistånd som har en fattigdomsinriktning, drabbar det dessa människor. Det drabbar inte den här diktatorn som Alf Wennerfors talar om. Den personen får faktiskt inget bistånd. Jag måste faktiskt också protestera mot det här sättet att räkna upp en mängd framför allt afrikanska länder och deras statschefer och omnämna dem som diktatorer. Jag har en gång tidigare här i kammaren sagt att jag upprörs av att exempelvis Alf Wennerfors uttalar att en sådan man som presidenten i Tanzania, Mwiny i, denne i sitt umgänge med kollegor i regeringen så timide man, skulle vara diktator. Det tycker jag faktiskt är mycket obehagligt och mycket upprörande. Det gäller inte bara den presidenten, det gäller många andra också. Jag kan försäkra Alf Wennerfors att jag har talat med alla statscheferna i de länder vi har biståndssamarbete med, om nu det skulle vara ett argument i sammanhanget. Jag tycker inte att det enbart skall handla om statscheferna, utan det måste föras en dialog på alla nivåer för att främja demokratin.